Fru talman! Värmland är ett bra landskap att bo och leva i. Man kan inte göra annat än instämma i det. Från Värmlands sida arbetar vi alla för att det skall vara så även i fortsättningen. Jag har här i talarstolen många gånger talat om värmländska förhållanden. I dag skall jag ha ett litet annorlunda och mera omfattande anförande som också gäller andra län. För att hela vårt land skall kunna utvecklas fordras det många olika åtgärder inom olika områden. Det gäller tillgången till arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer m.m. Jag skall i den här debatten något beröra dessa frågor. Under en osedvanligt lång period har det varit högkonjunktur i vårt land. Det har gjort att hjulen har snurrat för fullt inom nästan alla områden. De brister som har funnits har därför inte kommit i dagen. Nu kan vi däremot skönja en försvagning av konjunkturen. Orsakerna är flera. En orsak är den ekonomiska situationen, vilken berörts av flera talare tidigare i dagens debatt. Både skogsindustrin och bilindustrin, men även underleverantörerna till bilindustrin, har fått ett kraftigt försämrat läge. När det gäller de här två industrigrenarna har man ofta verksamhet i områden som regionalpolitiskt är mycket känsliga. Beträffande bilindustrin kan vi dagligen både se och höra att omstruktureringar är på gång. Såväl SAAB som Volvo har genomfört personalminskningar, och nya varsel om ytterligare neddragningar har aviserats. Båda dessa företag har en stor del av sin tillverkning förlagd till det som i dag kallas för stödområdet. Nu riskerar många arbetstillfällen att försvinna. Detsamma gäller olika underleverantörer till bilindustrin som kommer att få vidkännas samma neddragningar. En av orsakerna till det försämrade läget är att våra svensktillverkade varor blir för dyra och därför har svårt att konkurrera på den internationella marknaden. Våra underleverantörer inom t.ex. bilindustrin har därför fått vidkännas kraftigt sänkta priser på sina produkter. Detta har lett till att en del av tillverkningen har förlagts utomlands. Ytterligare produktion kommer att flyttas ut till låglöneländer. För att vi även i framtiden skall kunna vara med som en ledande tillverkare av bilar och komponenter till bilindustrin krävs det, utöver det som tidigare har angivits av flera talare under rubriken ekonomisk politik, en skyndsam insats för att utveckla både produkter och metoder, så att vi kan konkurrera om framtidens komponenter på de nationella och internationella marknaderna. Det gäller t.ex. TVAB, som Lisbeth Staaf-Igelström nämnde. Men det gäller också sådana företag som Fundo i Charlottenberg, VME i Arvika osv. I den näringspolitiska propositionen, som riksdagen antog i våras, anslås 150 miljoner för utveckling av just underleverantörer till bilindustrin. Det var ett bra initiativ av industriministern. Men dessa medel kan bli alltför små med tanke på vad som har skett och vad som kan komma att ske inom branschen. Vi måste ha en hög beredskap. En annan näring som nu börjar känna av en försämrad konjunktur är massaindustrin, med åtföljande neddragningar i produktionen. Det är någonting som bör följas med uppmärksamhet med tanke på varsel om personalminskningar, som kan bli aktuella. Än så länge har sågverksnäringen gått bra. Men på grund av svårigheter att bli av med spån och flis har flera sågverk fått stoppa produktionen under en viss tid. Det är något som är helt oacceptabelt. Går det inte att bli av med spån och flis till massafabrikerna och till plattfabrikerna måste det vara ypperligt att använda de produkterna för energiändamål. Tyvärr har vi i dag en lag, träfiberlagen, som förhindrar ett fritt utnyttjande av dessa produkter. Jag och flera med mig har motionerat om att denna lag omedelbart bör avskaffas. Jag hoppas därför att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna få bort denna hämsko på utnyttjandet av träråvaror. Det är också ur regionalpolitisk synvinkel viktigt att våra sågverk, som finns på många platser i vårt land, kan hålla i gång sin produktion på ett rationellt sätt. En annan fråga som har en mycket stor regionalpolitisk betydelse är tillgången till goda kommunikationer. Tyvärr är det si och så med den saken ute i våra glesbygdslän. Där saknas oftast tillfredsställande allmänna kommunikationsmedel. Det som står till buds är i regel bilen. Men på grund av det höga bensinpriset har resekostnaderna i glesbygden blivit orimligt höga. En del beror på oroligheterna vid Persiska viken, men den största delen är självförvållad, genom den höga skatt som vi har på bensin här i Sverige. Jag har hela tiden bestridit att skattereformen skall finansieras genom den höga beskattningen av glesbygdsbefolkningen. Det blir en orättvis beskattning som slår mycket hårt mot utsatta grupper. Sedan har oroligheterna vid Persiska viken lagt ytterligare lök på laxen. Därför borde regeringen omedelbart sänka bensinskatten. Vill vi ha kvar människor på landsbygden får inte statsmakterna slå undan fötterna på dem. I dag är det så dyrt för många att köra till och från arbetet att man ifrågasätter om det verkligen är värt att arbeta. Därtill måste man på landsbygden använda bilen för att komma till service av olika slag och även till barnens aktiviteter. Det nu höga bensinpriset gör det orimligt dyrt att klara av alla nödvändiga resor. Därför vädjar jag till regeringen: Sänk omedelbart bensinskatten! Jag är tacksam för att finansministern i går föreslog en höjning av reseavdraget, men det är inte tillräckligt och det täcker inte på långt när de höjda kostnaderna för att ha bil. Det gäller inte endast arbetsresor. Som jag tidigare sade måste man köra långa sträckor för att komma både till service och andra aktiviteter på landsbygden. Om vi inte vidtar åtgärder som lättar den tunga bördan för landsbygdens folk kommer allt tal om en levande landsbygd bara att vara tomma ord. Fru talman! Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till Lisbeth Staaf-Igelström. Hon har tidigare själv arbetat hårt för att bensinskatten skulle sänkas. Är Lisbeth Staaf-Igelström nöjd med finansministerns ställningstagande att höja reseavdraget eller kommer hon att fortsätta att arbeta för sänkt bensinskatt?

Fru talman! Skattereformen som vi socialdemokrater och folkpartiet har beslutat om är en mycket bra reform. Den är något som kommer att gynna alla i Sveriges land. I år har vi mest fått känna av kostnaderna. Nästa år kommer faktiskt också lättnaderna. LO och TCO har gjort en utvärdering av skattereformen. Den pekar på att reformen är neutral mellan glesbygd och storstäder. Nu har, som Kjell Ericsson nämnde, den olyckliga invasionen inträffat vid Persiska viken, vilket har drivit upp bensinpriset. Jag är mycket medveten om att det höga bensinpriset är något som främst drabbar glesbygden. Därför har jag jobbat för att få en lösning på frågan. Den lösningen kom vi socialdemokrater och folkpartiet överens om och lade fram i går. Resor till och från jobbet skall ha ett högre avdrag än tidigare. Detta förslag innebär att den som kör tio mil om dagen till och från jobbet kommer att få en minskning med 1:08 kr. per liter bensin. Det finner jag i nuläget acceptabelt. Men jag hoppas verkligen att krisen vid Persiska viken löser sig, naturligtvis först och främst för de människor som bor där och att vi får fred i vår värld, men även för att vi skall få ett lägre bensinpris här i Sverige.
Fru talman! Visst beror det höga bensinpriset till en del på krisen vid Persiska viken, men den största delen utgörs av bensinskatten. När jag läste Expressen i går såg jag vad Lisbeth Staaf-Igelström skrev där, att det måste komma till en lösning, en sänkning av något slag. Det rekordhöga bensinpriset drabbar glesbygdsbefolkningen hårt i hela länet. Det är inte bara resorna till arbetet som kostar mer nu. I glesbygden har man också långt till affärer, bensinmackar och skolor. Jag tycker att det Lisbeth Staaf-Igelström skrev i Expressen var bra. Jag hoppas att hon skall arbeta med frågan i fortsättningen också. Tittar man på vad som har skett med bensinpriset under året ser man att det i början av året gällde en kostnad på 5:17 kr. per liter. Den 1 juni var det 6:50 kr. och i dag är det 7:57 kr. Alltså har priset stigit med 2:40 kr. på den här tiden. Regeringens förslag är att man i 1991 års deklaration skall få göra avdrag för 11 kr. per mil oavsett körsträcka. Om man t.ex. kör 3 000 mil per år innebär det att man får ett avdrag på 7 400 kr. Med 50 % marginalskatt, som många kommer att ha efter nyår, ger det 2 220 kr. Det skall jämföras med den merkostnad på ungefär 7 200 kr. som man får vid 3 000 mils körning. Alltså täcker det knappt hälften av vad merkostnaden handlar om. Jag funderar på vad Lisbeth Staaf-Igelström egentligen säger till exempelvis ett vårdbiträde i Gillberga som arbetar inne i Säffle. Hon har fått kraftigt höjda bensinkostnader och får inte ens kompensation för det i sitt avdrag. Därtill kommer alla andra kostnader för resor. Hon får inte heller speciellt stor kompensation i skattereformen. Det skall bli roligt att höra vad Lisbeth Staaf-Igelström säger om detta.

Herr talman! Sjukvårdsbiträdet i Gillberga, som Kjell Ericsson tog som exempel, kommer naturligtvis att få ta del av ökningen av avdraget för resor till och från arbetet. Kjell Ericsson sade själv att bensinen kostade 5:17 i början av året. Nu är den uppe i 7:57 kr. Studerar vi effekterna av bensinprishöjningen vet vi att den mesta höjningen kom i samband med invasionen i Kuwait. Enligt skattereformen hade bensinpriset legat kvar på den nivå som det hade 1982, om icke invasionen i
Herr talman! Jag håller inte riktigt med Lisbeth Staaf-Igelström om att den största höjningen har kommit med krisen. Mellan den 1 januari och den juni har det höjts med ungefär 1 kr. Det mesta ligger på skatten. En lågavlönad som måste köra lång väg till jobbet har stora utgifter för bensin men blir kompenserad knappt till hälften genom reseavdragen.

Herr talman! Utan Västernorrland dör Sverige. Den svenska skogsindustrin svarar för 54 miljarder av Sveriges nettoexportintäkter. Av dessa kan 35 miljarder hänföras till norra Sverige och ca 25 miljarder av dessa kommer från Västernorrland. I jämförelse med svensk bilindustri är nettoexportintäkterna från Västernorrland dubbelt så stora som från hela den svenska bilindustrin. Dessutom exporterar Västernorrland 4,3 TWh el till övriga Sverige. Västernorrland bidrar med avgörande nettoinkomster till Sverige i jämförelse med exempelvis Stockholm, som är en tärande del av landet. Stockholm lever av Västernorrlands och andra läns förmåga att producera och exportera skogsråvaror som gör att Stockholm och övriga Sverige kan överleva. Är då Västernorrland nödvändigt för landet eller kan vi avveckla skogsindustrin i ''mittlän'' till förmån för etableringar inom EG? Svaret är självklart. Skogsindustrin är avgörande för Sveriges framtid. Herr talman! Jag har många gånger från denna talarstol redovisat situationen i Västernorrland. Befolkningsutvecklingen har dramatiskt förändrats sedan 50-talet. Då bodde i länet 281 000, och i dag är vi nere i 260 000, en minskning i runda tal med 21 000 personer, och det är då huvudsakligen ungdomar som har flyttat söderut. Det är alltså ''en hel kommun'' som har försvunnit. Västernorrland är ett län som regeringen har rest förbi. Intresset har saknats från den socialdemokratiska regeringen att analysera och utvärdera de rapporter som kommit från ''mittlän''. Trots att den regionalpolitiska utredningen föreslog betydande insatser i länet slog regeringen dövörat till. Man tycker att en statlig utredning borde vara mer trovärdig än det klagande som vi politiker ibland framfört från länet. Men så var tydligen inte fallet. I dag är vi på nytt inne i en betydande kris. Av de varsel som lagts i landet kommer en tredjedel från Västernorrland. Jag skall ta några exempel: Herr talman! Jag vill påstå att regeringen inte medverkar till att tvinga fram en lösning i Ljungaverk. Bofors borde ta sitt ansvar i denna glesbygd. Regeringen gör heller inget för att påverka Kabi att lösa krisen i Matfors. I Härnösand har de statliga verksamheterna dragits ner med flera hundra personer. Därför ställs särskilda krav på ersättningsindustrier när nu Saabs etablering i Malmö tvingar delvis fram avvecklingen i Kramfors. Därför har regeringen ett särskilt ansvar för nya jobb i Kramfors. Hittills har det gått trögt med ny verksamhet. Utredningar har gjorts i Örnsköldsvik om tänkbara kunder och arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Regeringen sade nej till stöd för byggandet av tjänstecentrum Arken. Tala om statlig kluvenhet! I det ena fallet initierar man verksamhet och i det andra fallet vägrar man att ställa upp. Sammantaget handlar det om över 1 000 industrijobb som hotas, jobb inom grossistindustrin. Allt detta i ett län som har tappat över 20 000 människor under åren. ''Mittlän'' har trots den dystra bild jag målar upp enorma möjligheter till utveckling. Det ligger mitt i Norden. Det skulle kunna bli en centralpunkt för samverkan i Mittnorden. Det är 40 minuters resväg från Stockholm. Det har överskott på el, som är till glädje för övriga delar av landet. Vi har en blomstrande högskola med goda förutsättningar att utvecklas till ett mittnordenuniversitet, en högskola utan problem med bostäder för de studerande, landets vackraste kårhus, närhet och gemenskap i Sveriges vackraste län. Den socialdemokratiska regeringen har ''mittlän'' i sin hand. Skall den strypa Sveriges ekonomi och därmed också Stockholms överlevnad? Eller kommer regeringen att lösa energifrågorna för skogsindustrin, metallindustrin och den kemiska industrin? Blir elpriser sådant att Gränges Aluminium kan överleva? Blir elpriset sådant att inte skogsindustrin tvingas utomlands? Blir elpriset sådant att ökad förädling kan ske i våra basnäringar? Jag vill ge några förslag till insatser som kan vara bra. Det är då en satsning på vägarna. Av 300 mil belagda vägar är det 200 mil som skall åtgärdas. Vad händer med resten? Vi skall ha klart för oss att 60 % av vägarna i Västernorrlands län är belagda, medan 100 % är belagda i övriga Sverige. Vi behöver forskning och utveckling vid högskolan. Då menar jag att kollektivforskningen inom massa och papper skall flyttas från Stockholm till Vi vill ha en satsning på snabbtågsutveckling, så att vi slipper åka mjölktåg norr om Gävle, och vi tycker att Botniabanan måste byggas, för annars klarar man inte skogstransporterna. Vi menar också att man måste etablera det nya skolverket i Härnösand som en kompensation för problemen vid Hagraf.

Herr talman! Repris, repris, repris -- det brukar mina barn säga när man upprepar en sak för många gånger. Men jag tar risken. Jag tänker prata om arbetslöshetssituationen i Gävleborgs län. Här i riksdagen pratar vi en del hel om sysselsättning och arbetslöshet. Den allmänna uppfattningen är att arbetslöshet är ett resursslöseri, åtminstone i tider när högkonjunkturen gör att marknaden efterfrågar mer arbetskraft än vad som finns tillgänglig inom regioner eller branscher. Vid månadsskiftet maj-juni var 2 388 personer heltidsarbetslösa i Gävleborgs län. I augusti hade siffran stigit till 3 900. Vid en jämförelse med hur det var för två år sedan står vi på ungefär samma nivå. Herr talman! Den långvariga högkonjunkturen börjar nu att vika. Samtliga sektorer i samhället kommer att vara ytterst restriktiva med expansion och nyanställningar. Det sker nu varsel och driftsinskränkningar inom delar av industrin och neddragningar inom den offentliga sektorn. Det är från en extrem högkonjunktur nedgången sker. Emellertid har nedgången kommit snabbt under de senaste två månaderna, och signalerna indikerar att det bara är början på en våg av inskränkningar som kommer framöver inom samtliga områden i samhället. Kostnadsläget, med ökade produktionskostnader, samtidigt med den fallande dollarkursen medför kärvare konkurrensläge för den svenska industrin på exportmarknaden. Det ger en komplex problembild för just Gävleborgs län. Stora basindustrier rationaliserar, med minskat personalbehov som följd. Byggsektorn, jord och skogsbruk samt den offentliga sektorn har stor betydelse för sysselsättningen. Inom samtliga dessa sektorer kommer färre människor att sysselsättas framöver. Länets höga deltidsarbetslöshet är ett problem som inte underlättas av en vikande konjunktur med färre fasta heltidsjobb att erbjuda. 3 000 personer är deltidsarbetslösa i Gävleborgs län. Det är ett faktum att deltidsarbetslösheten oftast drabbar kvinnorna. Vilka åtgärder behövs? Gävleborgs län har den näst högsta arbetslösheten i riket, den högsta deltidsarbetslösheten, den högsta förtidspensioneringen och en av de lägsta utbildningsnivåerna. Länets näringslivsstruktur, med stor andel av sysselsättningen koncentrerad till de områden som nu drabbats hårdast. Länet har en av de lägsta utbildningsnivåerna i riket. Detta, samt den vikande konjunkturen, gör det angeläget att ökade utbildningssatsningar möjliggörs. Utbildningssatsningar mot yrken som fortfarande har brist på arbetskraft -- NC-operatörer, svetsare, yrkeslärare med naturvetenskaplig och ekonomisk inriktning, socialsekreterare och hälso och miljöskyddsinspektörer. Inte ens vid en eventuell ny högkonjunktur om 3-- 4 år kan man räkna med att yrken inom administration och kontor kommer att öka. Arbetsmarknadsutbildningar, med inriktning på kontor och administration, har för länge sedan dragits ner till ett minimum. Däremot fortsätter gymnasieskolan att utbilda alltför många med inriktning på handel och kontor. Därför är ökad samverkan mellan olika instanser i samhället av yttersta vikt för att man över huvud taget skall ha en chans att komma till rätta med denna obalans. Ökade utbildningssatsningar i länet är därför nödvändiga. Här behövs också en intensifierad information i skolorna för att förhindra inflöde till yrken som försvinner eller ytterligare reduceras. Flyktingar och invandrare är en viktig framtida arbetskraftsresurs. När lågkonjunkturen vänder har vi inte längre några stora arbetskraftstillskott i form av kvinnor eller ungdomar att ta till. Trots rationaliseringar inom många branscher och sektorer i samhället kommer vi då att behöva det arbetskraftstillskott som invandrarna utgör. Det är därför viktigt att under lågkonjunktur förbereda detta.

Herr talman! När jag förra veckan lyssnade på partiledardebatten så hade jag svårt att känna igen mig när allt elände presenterades av främst de borgerliga partiledarna. Samtidigt är det fastlagt att barnen i Sverige har det bäst av alla världens barn. Det är väl ett bra betyg för vår välfärd. Det var nog riktigt som en ung pappa sade i våras när vi tvingades skjuta upp den utbyggda föräldraförsäkringen: ''Jag känner inte igen mig i den bild som media skildrar av oss småbarnsföräldrar.'' Låt oss fortsätta att bygga vidare på vår familjepolitik, som på sikt ger en god återbäring med trygga barn. Men visst finns det många än som saknar barnomsorg -- inte minst i storstäderna. Därför vill jag gärna förmedla hur bra barnomsorgen kan fungera ute i en glesbygdskommun som Lycksele och även ute i småbyarna. Jag har nyligen besökt ett minidagis som vi kallar alternativt dagis. I ett litet Folkets hus hyr kommunen lokaler för dagis Kattfoten, i byn Kattisavan, och pensionärsföreningen upplåter sina hobbylokaler för vävning och träslöjd. Äldreomsorgen är införlivad i dagisverksamheten genom att pensionärerna äter lunch där, med barnen vid samma bord. Här känner sig personalen inte instängd i ett monopol, som någon uttryckte det här tidigare i debatten. Här har man hittat lösningar för att överbrygga generationsklyftorna. Barnstugan har blivit en central punkt i byn, precis vad som sades i barnstugeutredningen. Och här är det ingen som efterfrågar vårdnadsbidrag, kvinnorna ja, även män, vill ha arbete och därför är barnomsorgen ute i glesbygden en stor regionalpolitisk fråga. Annars stannar inte kvinnorna kvar -- vi har ändå underskott på kvinnor under 40 år i alla de sju skogslänen. Regionalpolitik för 90-talet -- som antogs i våras har redan börjat sätta spår. Att det mesta av stödet går till det inre stödområdet gör att de små kommunerna vågar hysa en viss framtidstro, trots att de aldrig riktigt fått ta del av den högkonjunktur som gällt under den senaste tiden. Dock har de fått uppleva en viss brist på arbetskraft. Nu behövs åtgärderna -- inte minst för utbildning -- när arbetslöshetssiffrorna tenderar att stiga. Det finns många idéer om de 200 miljoner som går till de tre nordligaste länen för särskilda infrastrukturåtgärder i de inre stödområdena. Här har länsstyrelserna en stor uppgift att fastlägga bra förslag. Idéerna de finns. Inte minst när det gäller kompetensutveckling -- och speciellt för kvinnor. Vi upplever faktiskt nu att kvinnorna börjar räknas som en resurs även i glesbygden, och det är glädjande. Kulturen nämns också, och här vill jag säga att kultur och småföretagsamhet i glesbygden måste gå hand i hand. Sänkningen av den allmänna löneavgiften om 10 % i det inre stödområdet får vi hoppas leder till nya investeringar och därmed ökad sysselsättning. Här finns också utrymme för att förverkliga ''det goda arbetet'' med tanke på arbetsmiljön, delaktighet och utbildning för de anställda. Men visst finns det klagomål också. Bensinpriset upplevs som högt och människorna har inte pratat om något annat den sista tiden. Det är glädjande att förändringar är på gång. I gruvorna är det neddragningar. Många påstår att hotell och restaurangmomsen slår hårt mot turismen. Det finns säkert många andra orsaker. En kan vara att demokratiseringen i Östeuropa har medfört att många valt att åka till dessa länder. Vi bör nog invänta de studier som SIND gör av hur turistnäringen utvecklas och vilka effekter skattereformen har på densamma. Att turistnäringen ska kunna ta del av samma regionalpolitiska stöd eller utvecklingsbidrag som all annan näringsverksamhet betyder mycket för vår landsända.

Herr talman! Det är intressant att höra Eivor Husing tala om kvinnorna i glesbygden och vad sänkta socialavgifter kan betyda. Detta innebär att socialdemokraterna på allvar anammat folkpartiets förslag att sänka socialavgifterna i de mest utsatta områdena i landet. Vi har fått kämpa i många år för att detta skulle bli verklighet. Det är bra om ni nu insett behovet. Men jag skulle vilja fråga Eivor Husing: Varför gäller detta inte kvinnorna? Avgifterna sänks ju inte för typiska företag som kvinnor bedriver -- på det ville ni inte vara med. Eivor Husing tycker att det är viktigt att kvinnorna kan få förvärvsarbeta även i inlandet. Det är vi överens om. Men skall de då inte ha samma förmåner och samma möjligheter att bedriva företagsamhet i form av egen verksamhet och få samma möjligheter som männen har? Kvinnor bedriver inte tekniska företag och industriell verksamhet, utan de är mera inom servicenäringen, och där gäller inte denna nedsättning. Varför gör ni skillnad mellan män och kvinnor i det sammanhanget? Sedan tror jag att Eivor Husing inte har besökt tillräckligt många kvinnor i inlandet för att studera barnomsorgen och möjligheten att få välja den formen. Fråga samtliga så kanske det blir ett annat resultat. De kvinnor jag har träffat i inlandet vet verkligen vad de vill, och de vill bestämma själva vilken form av t.ex. barnomsorg de skall ha. De vill dessutom själva bestämma inom vilka branscher de skall arbeta.

Herr talman! Sigge Godin går förbi vad jag sa när jag tog upp sänkta löneavgifter. Jag hoppades att den sänkta avgiften skulle leda till nya investeringar och därmed även sysselsättning som kvinnor kan ta del av. Jag har varit ute mycket i glesbygden och sett vad kvinnor arbetar med. Jag har även sett annan verksamhet inom dagisverksamheten än den jag nu skildrade. Jag skulle kunna berätta mycket. Det finns många kvinnor som startar eget. Flera projekt är på förslag i kommunerna i Västerbotten. Jag tror emellertid att folkpartiet helt har bitit sig fast vid att människor skall starta eget inom verksamhet som knyter an till den offentliga sektorn, främst när det gäller sjukvård. Kvinnor kan mycket mer än vård och omsorg!
Herr talman! Vad jag försöker säga till Eivor Husing är att kvinnor inte har möjlighet att välja, eftersom de inte blir behandlade på samma sätt som män. Enligt Eivor Husings modell måste kvinnor alltid ägna sig åt industriell verksamhet. Service och tjänsteproduktion, vilket jag nu tänkte mig, är ju det viktigaste som kvinnor brukar ägna sig åt och har erfarenhet och utbildning för. Ska kvinnorna inte ha samma förutsättningar som männen? De har de ju faktiskt inte i dag. Det är det som jag opponerar mig mot. Jag har inte sagt att de enbart ska ägna sig åt vård och omsorg. Det skall de kvinnor och män göra som är intressade och har utbildning och fallenhet för det. De andra skall fritt få välja att forma en förvärvsverksamhet som de tycker är bra. Jag tycker att det här är lite beklämmande att ni socialdemokrater inte inser detta. Människor måste ha möjligheter att fritt välja och skapa sig en framtid, och dessutom skapa en framtid för den region och ort där de arbetar. Det är viktigt framför allt om vi ska få inlandet att kunna leva vidare, och dessutom kunna intressera kvinnor för att stanna kvar -- många kvinnor flyttar tillbaka. Det behövs kvinnor med kompetens, välutbildade kvinnor, som verkligen satsar på inlandet. Det finns några exempel, men med socialdemokratisk politik får de inte samma förutsättningar som männen.
Herr talman! Visst får kvinnor välja! Det är väl då det här med omsorg kommer in i bilden, eftersom Sigge Godin tror att alla vill starta eget. Jag träffar många kvinnor -- senast här i lördags när jag var ute i Nordsjö, där jag träffade kvinnor i åldern 21 till 61 år. Där fanns det ingen som pratade om att de hade önskemål om att starta egen verksamhet inom sjukvården eller äldreomsorgen. Det fanns heller ingen som pratade om vårdnadsbidrag. I stället vill kvinnorna ha bra barnomsorg, och då är det dagis man vill ha. Det är inte ens dagbarnvårdare som efterfrågas. Det har kommit fram många förslag nu vad gäller kompetensutveckling för kvinnor. Vi kommer säkert att starta upp något. Det är bara att komma fram till vad som blir det bästa när det gäller kompetensutveckling för kvinnor.

Herr talman! Norrbotten har på många betydelsefulla områden haft en positiv utveckling under praktiskt taget hela 80-talet. Grunden till detta lades med den socialdemokratiska regeringens proposition ''Utveckling i Norrbotten''. Genom de åtgärderna och insatserna skapades en bättre situation för länets basindustrier, vilket också medfört att dessa kunnat hålla en hygglig investeringsnivå. Det har i sin tur lett till att de små företagen kunnat utvecklas bl.a. som underleverantörer. Det har också startats många nya företag. Aldrig har vi haft så hög sysselsättningsgrad som vi har för närvarande i vårt län. Den beskrivning som jag nu gett kan kanske få den oinvigde att tro att allting är bra i vårt län, men det finns många problem. Faktum kvarstår att länet har den största arbetslösheten i landet. Det finns också stora regionala skillnader inom länet mellan arbetslösheten i kustregionen och inlandsregionen. Dessutom finns nu tendenser till en vikande konjunktur. Det är ju så att reaktionen vid lågkonjunktur kommer i regel först till Norrbotten, och därför gäller det att vara lyhörd och bromsa arbetslösheten så tidigt som möjligt för att inte försämra de positiva effekter som nåtts i vårt län. Skogsbruken i Norrbotten är en väldigt viktig näring. Skogen, skogsarbetet har av tradition varit en av de stabilaste näringarna i länet med hög sysselsättningsgrad till gagn för framför allt landsoch glesbygd. Nu friställs skogsarbetarna på löpande band, främst från domänverket och de stora bolagen. Om detta får fortsätta kommer landsbygden att ytterligare tunnas ut, och ett helt kunnande kommer att försvinna. Här borde i första hand de stora bolagen, som domänverket, känna ett större ansvar för framtiden. Jordbruket är en annan näring, som har mycket stor betydelse för vår landsbygd. I våras togs ett stort och historiskt beslut när riksdagen beslutade att avreglering av jordbruket skulle inledas och genomföras. Dessutom skedde detta med mycket stor majoritet i kammaren. Man var också överens om att slå vakt om det norrländska jordbruket och att lönsamheten och produktiviteten i stort skulle bibehållas. Allt detta är bra. Men, när det gäller Norrbottens län är nu utvecklingen mycket negativ. På grund av att mjölkproducenterna fortfarande får bidra till överskottsproduktionen, fast man inte bidragit till överskotten, viker lönsamheten drastiskt. Om detta får fortsätta hotas både näringen och förädlingsindustrin. Det är därför nu nödvändigt att det beslut som vi fattade i våras omsätts i praktiken för att man skall komma bort från överskottsavgifterna och att den nya beräkningen av Norrlandsstödet omedelbart fullföljs. Om inte detta sker, riskerar vi att jordbruksnäringen utarmas totalt i dessa områden. Jag vill samtidigt uppmana de lantbrukare som går i tankar att lägga ned: Invänta resultatet av det beslut vi fattade i våras innan ni avvecklar! Herr talman! Under senare tid har debatten om bensinskatt och höjningarna av bensinpriset i samband med krisen i Mellanöstern gått varm. Därför är det naturligtvis tillfredsställande att finansministern nu gått in för en höjning av reseavdragen på arbetsresor. Om den unga, arbetsföra befolkningen inte anser sig ha råd att bo ute på lands och glesbygd skulle det ju få förödande konsekvenser för framför allt äldre människors service och omvårdnad. Men mycket återstår att lösa för att inte de höga bränslepriserna skall slå enormt orättvist. I förra veckan besökte jag Muodoslompolo, längst upp i Pajala kommun. Där finns i stort sett ingen kollektivtrafik, ingen läkare, ingen tandläkare och i stort sett inget, eller väldigt litet, kultur eller fritidsutbud. All denna service som människorna och kanske framför allt barnen är i behov av finns på elva mils avstånd, enkel väg. Liknande exempel skulle kunna tas från andra kommuner och områden i vårt land. Det finns alltså ett annat behov, nämligen den sociala servicen och kontakten människor emellan, som är så viktig för människors utveckling. Vad tjänar det till att vi genomför kampanjer som Landsbygd 90 och Hela Sverige skall leva samt tillsätter glesbygdsdelegationer, om vi inte följer upp och ser till att människorna också har råd att arbeta och bo och åtminstone får den nödvändigaste servicen? Därför måste resekostnaderna för glesbygden ses över. Men låt oss också dra lärdom av krisen i Persiska viken, så att vi skyndar på utbyggnaden och förbättringen av kollektivtrafiken på såväl landsväg som järnväg. Då kan mycket av de negativa effekterna mildras.

Herr talman! Jag hade från början tänkt tala om Bergslagens positiva utveckling, men den senaste tidens händelser med besked om företagsnedläggningar, varsel på grund av minskade orderingångar m.m. gör att den optimism som man känt har dämpats en aning. Bergslagen har i stort sett haft en positiv utveckling under de senaste åren, och de regionalpolitiska insatser som gjorts har gett resultat. Högkonjunkturen har naturligtvis haft sin del i den positiva utvecklingen, och en del rationaliseringar har därför skjutits på framtiden. Nu är vi på väg in i en lågkonjunktur och nu börjar det komma, det som vi fruktat: rationaliseringar, varsel, nedläggningar och arbetslöshet. Men det finns en skillnad i dag jämfört med förra gången som Bergslagen drabbades av en lågkonjunktur. Vi känner problemen och har lärt oss vilka insatser som behövs. Vi kräver också att få dem, och det snarast. Bergslagskommunerna har vid uppvaktningar på departementen kommit med olika förslag och idéer, som ofta bemötts positivt därför att det var väl underbyggda och realistiska förslag. Departementen säger att de skall titta vidare på förslagen, men sedan händer ingenting. Inget besked ges. Vi undrar varför? Bergslagen är fortfarande i behov av regionalpolitiska insatser för att klara de hot som finns mot en fortsatt positiv utveckling. Hoten är framför allt det ensidiga näringslivet, som det tar tid att förändra, samt infrastrukturen, avsaknad av högre utbildning och utflyttningen framför allt av unga kvinnor. Det finns alltför stora skillnader när det gäller arbetsmarknaden för kvinnor. De större orterna, dvs. länscentra, har en relativt sett bra arbetsmarknad, medan småorterna har en bristfällig, för att inte säga mycket bristfällig arbetsmarknad ur kvinnosynpunkt. De kvinnor som inte vill ägna sig åt vård och omsorgsyrken har inte mycket att välja på. Det här har lett till att kvinnorna har flyttat. Men en differentiering av arbetsmarknaden kräver naturligtvis utbildning och möjligheter till utbildning. Det behövs och kommer att behövas satsningar på alla nivåer, inte minst när det gäller vuxenutbildningen. Vi tycker att den satsning som gjorts på Bergslagens tekniska högskola är bra och av stor betydelse, och den måste få fortsätta. Helt klart har Bergslagens tekniska högskola varit framgångsrik. Tyvärr finns det förespråkare som vill upplösa nuvarande organisation och som också anser att de medel som är öronmärkta för Det här motsätter sig Bergslagskommunerna och menar att utbildningen i stället borde vidgas till att omfatta fler områden. Det har t.ex. visat sig att framför allt småföretagare har behov av kvalificerad fort och vidareutbildning, men de har ofta svårt att kunna delta i utbildning på annan ort. De har ingen som under tiden sköter företaget. Därför måste utbildningen ske på hemorten och på tidpunkter som passar för arbetets gång. Utbildningen skall helt enkelt vara vad man kallar kundanpassad. Det finns i Bergslagen egentligen ingen tradition när det gäller högre studier, och därför är det bra när kvalificerad utbildning kan ges på hemmaplan. Ett alldeles utmärkt exempel på hur man kan utnyttja tekniken och högskolan för distansutbildning får vi i slutet av oktober i Ljusnarsberg. Via en TV-skärm följer kursdeltagarna hemma i Ljusnarsberg undervisningen vid högskolan i Örebro. Precis som studenterna i föreläsningssalen kan de ställa frågor direkt till läraren. Detta kan ske tack vare en tvåvägs bild och ljudkommunikation. Tekniken öppnar verkligen nya utbildningsvägar, men detta under förutsättning att telenätet är tillräckligt utbyggt. Trots att Bergslagen geografiskt sett ligger centralt i landet är telenätet otillräckligt utbyggt och behöver med det snaraste förbättras. Bra och tillförlitliga datakommunikationer är av betydelse för regionens utveckling. Teleavgifterna kommer också att spela en avgörande roll. Kommer en eventuell aktiebolagsbildning och privatisering att göra det dyrare för företag att existera i glesbygden? Vilka regionalpolitiska hänsyn kommer att tas? Blir det samma regionalpolitiska hänsyn som SJ tar, då är risken stor att våra företag i Bergslagen går en svår framtid till mötes. Bra kommunikationer när det gäller såväl telekommunikationer som vägar och järnvägar är ett livsvillkor för Bergslagen. Bergslagsdelegationen inledde och som nu kommunerna själva fortsätter med efter delegationens nedläggning bygger på en vision för samverkan och samarbete, som jag gärna vill förmedla: Ett Bergslagen där det är bra att leva, bo, arbeta och driva verksamheter, ett Bergslagen där människor kan identifiera sig med och känna stolthet över sin bygd.

Herr talman! Regionalpolitiken omfattar inte bara glesbygden utan också storstaden. Vi är ganska många, vi som bor och jobbar här i Stockholmsområdet. Tillsammans är vi, kvinnor och män, barn och ungdomar, gamla tanter och farbröder, ungefär en femtedel av Sveriges befolkning. Många av oss har vuxit upp på annat håll: i Västerbotten, Halland, Chile eller Iran. Men nu är Stockholmsregionen vår hembygd, som vi uppskattar och t.o.m. älskar. Vi vet att i dåliga tider får vi en nettoinflyttning till Stockholmsregionen från andra delar av Sverige, medan vi i goda tider har en utflyttning till det övriga Sverige. Därför är det för oss särskilt angeläget med en god tillväxt och en fast ekonomisk politik, genomförd av en socialdemokratisk regering. Jag åker ofta tunnelbanelinje 23 mellan Danderyd och Hallunda i Botkyrka. Man kan jämföra den linjen med spårvagnslinje 5 i Göteborg. På ungefär tre mils färdsträcka eller 45 minuters restid åker jag igenom ett tvärsnitt av Sverige. När jag kliver på i Mörby centrum träffar jag människor som är de mest välsituerade, välformulerade och välutbildade i världen. Jag passerar universitetet, och efter en kvart skulle jag kunna kliva av och ta en sväng kring de tusentals affärer som ligger runt Drottninggatan, gå på bio eller besöka någon av alla de teatrar som finns i innerstaden. Men jag fortsätter. Mellan Gamla stan och Slussen ser jag en flik av vår fantastiska skärgård, som vi också har i storstaden. Men sedan kommer jag till den del av Storstockholm dit det sällan kommer några yuppisar eller limousinebilar. I Skärholmen och norra Botkyrka bor Sveriges fattigaste människor i hyreslägenheter i ganska stereotypa miljöer. Ofta är det ensamstående mödrar, som har ett tungt knog med att få pengarna att räcka till, att pussla med tider så att både jobb och ungar får sitt. Och inte hinner de åka in till det glittriga city mer än kanske ett par gånger om året. Det som gör mig glad i Botkyrka, det är mötena mellan olika människor, mellan språken och kulturerna. Det kan skapa möjligheter, vitalitet och tolerans och vilja att hitta lösningar på problem. Det är detta som är vår region, ett rikt utbud av varor och tjänster, en god arbetsmarknad, ett rikt kulturutbud, möjlighet till utbildning och fin natur med en levande skärgård. Men här finns också bilismen i sin extremaste form med buller och avgaser. Här finns trängsel och konkurrens om de knappa markresurserna. Här finns ensamhet, alkoholism och narkotikamissbruk. Här finns en utslagning från arbetsmarknaden som är större än någon annanstans. Utvecklingen under de senaste åren har gått fort, vi i Stockholms län har blivit en del av en s.k. K region. K står för kunskap och kreativitet bl.a. Mycket har varit positivt, men vi har också fått en hel del negativa effekter på köpet. Vi som representerar socialdemokraterna i Stockholms län i den här församlingen menar, att det är ett antal problem som vi måste lösa tillsammans rikspolitiskt och regionalt i landstinget och kommunerna i vårt län. Det finns många exempel. T.ex. trafikinvesteringarna har blivit eftersatta. Kollektivtrafiksystemet måste moderniseras och rustas upp. Samtidigt behöver den spårbundna trafiken byggas ut. Även vägsystemet behöver rustas upp och byggas ut för att klara vår regions transportbehov, men också för att lösa problem med avgaser, buller och framkomlighet. Vi måste få en bättre inomregional balans. Det gäller t.ex. att sprida arbetstillfällena ut i regionen. Genom en konkret samverkan mellan riksdagen och Stockholms läns landsting har man, genom den inomregionala skatteutjämningen, just i dagarna kunnat fatta beslut om att föra över ungefär en halv miljard kronor från de rikaste till de fattigaste kommunerna i länet. Det är en sådan samverkan mellan riksdag och landsting som vi behöver mer av i fortsättningen. Men det är också nödvändigt att vi får till stånd en omfördelning i länet som gör att vi kan bygga ut den högre statliga utbildningen och forskningen i de södra länsdelarna. Här behövs en starkare och mer medveten strategi för de statliga investeringarna. Bostadsbristen är ett akut problem. Nu kommer det under året i gång ett byggande på inte mindre än 10 000 lägenheter i regionen och det är bra. Men hyrorna får inte bli så astronomiska att folk inte har någon praktisk möjlighet att flytta in i en nybyggd lägenhet. Samtidigt måste vi få ekonomiska resurser som gör det möjligt att förnya och rusta upp de halvgamla bostadsområdena från slutet av Det borde vara rimligt, anser vi socialdemokrater i Stockholms län, att vi får använda de övervinster som på grund av samhällets insatser har skapats i företagen i vår region till att lösa våra problem. Vi tycker också att det är rimligt att vi får använda de specialskatter som tas in från Stockholmsregionen för att kunna förnya vårt trafiksystem och våra bostadsområden. Vi menar till slut att det också är befogat att vi får använda den andel av investeringsmedlen för vägar och kollektivtrafik som motsvarar vår andel av det s.k. trafikarbetet. Detta är sannerligen inte för mycket begärt.

Herr talman! Verkligheten hinner till slut alltid upp socialdemokraterna. Så har skett beträffande den ekonomiska politiken, så har skett i energipolitiken, så har skett inom vård och omsorgspolitiken, och så har nu också skett inom bostadspolitiken. Men som så många gånger förr reagerar socialdemokraterna helt irrationellt. Den gamla politiken sitter djupt rotad, och nytänkande vad gäller nya lösningar och förslag lyser med sin frånvaro. Det räcker inte med att konstatera att ''så här kan det inte få fortsätta'', som finansministern beskriver den förda politiken, det gäller dessutom att finna ut en annan politik. Och en politik som är bättre än den gamla. Detta borde i de flesta fall inte vara särskilt svårt, men tyvärr blir ofta den ena villan värre än den andra, när socialdemokraterna skall lösa problem som de själva skapat. Inom bostadspolitiken är detta förhållande särskilt påfallande. För oss moderater har det sedan länge stått klart att bostadspolitiken måste läggas om. Den har alltför länge kännetecknats av tvång, brist på valfrihet, gynnade av vissa grupper och byggherrar, byråkratiskt krångel, kostnadsdrivande regler, onödiga skatter och för höga kostnader. Statens utgifter för denna sektor har, inte oväntat, skjutit i höjden. Herr talman! Felet i hela detta system är att politiken har förts av socialdemokraterna. Det är deras egen politik. Styrningen är för stor och skatterna och avgifterna för höga, för att nämna några exempel. De mycket kraftiga hyreshöjningar som nu aviseras är ett resultat av socialdemokratisk politik. Regeringen har själv skapat den kris som bostadsmarknaden uppvisar. När nu äntligen regeringen skall göra något åt detta elände hoppar den ur askan i elden. Förslaget om ett nytt bostadsfinansieringssystem med räntelån som i dag lämnats till riksdagen, kommer att innebära att småhusbyggande på landsbygden och i glesbygden helt kommer att upphöra. På en osäker arbetsmarknad och med små möjligheter att få ett nytt jobb om den enda arbetsplatsen på orten i fråga upphör, finns det ingen som är så äventyrligt lagd att han bygger ett hus för en miljon kronor och med perspektivet att detta hus belastas med en skuld på kanske två miljoner kronor efter ett antal år. Vem köper ett hus i en glesbygd utan jobb? Även om det går att sälja, inte finns det någon som betalar två miljoner. Nu menar regeringen att staten i vissa fall skall ge ekonomiskt stöd till dem som drabbas av stora förluster. Här öppnar sig möjligheter för godtycke. Inte heller kan det vara särskilt roligt för en villaägare att veta att går det riktigt illa, så kommer farbror staten -- kanske -- och ger en liten peng så att han kan leva vidare. Denna statliga kreditgaranti som nu kommer att införas kan leda till två reflexioner. För det första utgår regeringen uppenbarligen från att det nya systemet kommer att leda till att många enskilda villaägare gör stora förluster vid sina husförsäljningar. Detta visar på ett av förslagets svagheter. För det andra byggs byråkratin ut ytterligare genom att en särskild kreditgarantinämnd tillsätts. Var det inte meningen att vi skulle få enklare regler och mindre byråkrati? Regeringens förslag om räntelån med en skulduppskrivning i 18 till 20 år innebär ett dråpslag mot allt villaboende, och då särskilt på landsbygden. Hur går det för dem som nyligen byggt ett hus med de då gällande reglerna, när de tvingas in i ett nytt och förödande system? Det kommer att gå illa! Man kan fråga sig om detta system har som syfte att avskaffa det egna villaboendet och villaägandet. Socialdemokraterna har hunnit ganska långt på vägen att avskaffa äganderätten inom bostadssektorn. Nu kommer det avgörande slaget på detta område. Herr talman! Detta säger vi moderater självfallet nej till. Att äga sin bostad har ett stort värde. Det måste vi slå vakt om även framöver. En nödvändig förändring av bostadspolitiken och bostadsfinansieringen måste ske, men det måste ske planerat och gradvis. Vi har sedan många år tillbaka anvisat vägar för hur detta skall gå till. Ett nytt lånesystem baserat på ett enhetslån, mindre byråkrati och krångel, reformering av Svensk Byggnorm samt en gradvis nedtrappning av statens subventioner till boendet i kombination med skattesänkningar är huvuddragen i den politik vi vill föra på detta område. Om våra förslag hade bifallits tidigare hade dagens kris på bostadsmarknaden inte uppstått, och regeringens panikförslag, som nu kommer, hade varit ännu mer obehövligt.

Herr talman! Det är helt uppenbart att den bostadspolitik som vi har haft och där socialdemokraterna har haft ansvaret, har lett till den kris som vi nu befinner oss i. Jag kan praktiskt taget instämma i allt vad Bertil Danielsson här sade i sitt anförande och i sin analys av situationen, och jag skall inte uppta kammarens tid med att ytterligare analysera läget genom att ta upp exempel för att belysa krisen. Jag skulle vid detta sista avsnitt av den långa debatten vilja inleda med ett citat, som lyder så här: ''Sedan skattereformen presenterades har de mest orimliga påståenden om dess effekter på boendet gjorts. Påståenden om att kostnaderna i vanliga hyreslägenheter skulle stiga med ända upp till 1 000 kr. i månaden. Så är det naturligtvis inte. För 1991 gäller att kostnaden för den genomsnittliga hyreslägenheten, som en följd av skattereformen, stiger med ungefär 10 % eller 275 kr. i månaden. Naturligtvis kan det i de enskilda fallen bli något mer eller något mindre.'' Vem kan ha sagt detta? Jo, det sade bostadsminister Ulf Lönnqvist den 29 januari i år. Nu har det gått en tid sedan dess, och vi börjar än tydligare se effekterna av skattereformen för 1991. Nu har vi sett vilka krav som finns på hyreshöjningar, och ingenstans kan man se att kostnadsökningen blir 10 %. I alla krav för bara den sista av de tre etapperna som boendet har drabbats av genom skattereformen ligger kostnadshöjningarna på mellan 30 och 40 %. I den sista etappen ligger i stort sett alla krav på hyreshöjningar runt 1 000 kr. eller däröver. Nu börjar oron att stiga. Man upptäcker allt tydligare att skattesänkningen äts upp av de ökade boendekostnaderna, av dyrare mat och resor samt av andra indirekta skatter. Ann-Charlotte Molander hyr en femrumslägenhet på Södermalm här i Stockholm. Hon är ensamstående med tre barn. Hon får en hyreshöjning på 1 315 kr. i månaden nästa år, om man inte kan förhandla ner det kravet. Hon är vårdare och har en lön efter skatt på 7 000 kr. Hon får en hyra på 6 273 kr., och hon har då 700 kr. kvar att leva av. Det går alltså ungefär jämnt ut med nettolönen och hyran. Det hon skall klara sig på i fortsättningen blir alltså barnbidragen och bostadsbidraget. Hon kommer i stort sett att bli helt bidragsberoende. Var det verkligen den effekten vi ville åstadkomma genom skattereformen? Är det verkligen en rimlig effekt av en riktig bostadspolitik? Om det inte är det, måste man ställa sig frågan vad vi skall göra åt det. Jag vill ställa de frågorna till bostadsministern. Skattereformen och skatteomläggningen innebär att det blir ungefär 50 000 fler hushåll i landet som får leva på bidrag. Denna bidragsmodell ger också en rad andra effekter. Den tar t.ex. inte bort marginaleffekten, utan den flyttar över den från fattiga till rika. Den ökar kostnaderna för kommunerna, vilket gör att de boende kan drabbas på andra sätt, t.ex. genom försämrad service. Sammanlagt räknar man med att kommunerna kommer att få 2,4 miljarder i ökade kostnader. Till detta kommer ökade kostnader för KBT. Det har sagts att regeringen kommer att kompensera kommunerna för detta. Gör man inte det, innebär det ytterligare ökade kostnader på de boende från andra håll. Detta är en orimlig väg. Kostnadskrisen är förlamande för utvecklingen av en fortsatt sund bostadspolitik. Det kunde vara intressant att få höra vad bostadsministern vill göra åt kostnadskrisen för de boende.

Herr talman! I dag har proposition lämnats till riksdagen om ett nytt bostadsfinansieringssystem. Jag skall återkomma till detta, men först några ord om situationen på dagens bostadsmarknad. Vi har i dag ett högt bostadsbyggande. Under 1989 påbörjades nästan 60 000 nya lägenheter i vårt land. Årets siffra blir ungefär densamma. Det är de högsta igångsättningstalen sedan 1974. För de närmaste åren framöver har vi behov av en bostadsproduktion på ungefär 50 000 lägenheter. Detta är vad som behövs för att klara den bristsituation som råder på bostadsområdet på en hel del håll i landet. Ett problem i sammanhanget är de höga byggkostnaderna. De beror främst på den kraftiga högkonjunktur som rått på byggområdet under några år. När efterfrågan på byggkapacitet -- arbetskraft och material -- överstiger tillgången, ökar priserna. Byggsektorn består av tre storheter: nyproduktion av bostäder, ombyggnad av bostäder samt byggande för näringsliv och samhälle. I ett läge där det är nödvändigt att hålla en hög nyproduktion av bostäder samtidigt som det är angeläget att dämpa den totala efterfrågan för att på det sättet komma åt prisspiralen är det nödvändigt med åtgärder som drar ner byggandet på de andra båda områdena. Därför har regeringen genomfört begränsande åtgärder när det gäller näringslivsbyggandet och ombyggnader av bostäder. Vidare har en särskild investeringsskatt på 30 % på annat byggande än bostäder införts i Stockholmsområdet. För att öka tillgången på byggmaterial har beslut fattats om att byggmaterial godkänt i ett nordiskt land utan nytt godkännande skall få användas i Sverige. De insatta åtgärderna har dämpat kostnadsutvecklingen. Under åren 1986--1988 ökade kostnaderna för bostadsbyggande tre gånger snabbare än inflationen. Under 1989 halverades ökningstakten. Under det första halvåret i år har byggkostnader och inflation stigit ungefär lika mycket. Men detta räcker inte. Det måste också göras klart att det är en uppgift för beställare och producenter att medverka till att dämpa kostnadsutvecklingen. Det är trots allt byggherrar och producenter som beställer och producerar de hus som byggs. De gör det lätt för sig genom att skylla på någon annan. Ofta skyller man på finansieringssystemet. Det är nu nödvändigt att de drar sitt strå till stacken och gör sitt för att dämpa kostnadsutvecklingen. Det ansvaret har vi rätt att kräva. Herr talman! I dagarna har kraven på hyreshöjningar lämnats från de allmännyttiga bostadsföretagen. Det är rekordhöga krav som redovisats. En del av de framförda kraven har anknytning till den finansiering av skattereformen som riksdagen fattat beslut om. Dessa krav ligger enligt redovisningen i massmedia betydligt högre än de genomsnittsvärden för skattereformens effekter som såväl SABO som bostadsdepartementet räknat fram. Till detta kommer krav på höga påslag också i övrigt. Effekterna av skattereformen måste redovisas för sig. Jag utgår ifrån att den redovisningen bara tar med de kostnadsökningar i boendet som har med skattereformen att göra, varken mer eller mindre. Jag vill för kammaren redovisa att jag inhämtat att inom ramen för den särskilda utvärdering av skattereformen som genomförs kommer statens pris och konkurrensverk att granska skattereformens påverkan på boendekostnaderna både i början av detta år och i början av 1991. Hyresgäströrelsen har nu en viktig uppgift framför sig. Som vanligt kommer hyresgäströrelsen nu att granska kalkylerna och göra sina bedömningar. Normalt brukar den granskningen leda till att ursprungskraven prutas ned. De beräkningar vi utfört när det gäller skattereformens effekter på boendet pekar mot att de uppgår till ungefär 60 kr. per m2. Det skall då sättas i relation till de skattesänkningar som kommer nästa år. Låt mig ta ett exempel. En familj med två barn som bor i en 90 m2 stor fyrarumslägenhet i allmännyttan, och där den ene inkomsttagaren tjänar 11 000 kr. i månaden och den andra 8 000 kr. i månaden, får följande effekter av skattereformen. Skattesänkningen på deras inkomster blir sammantaget ca 14 500 kr. Barnbidraget för de två barnen ökar med tillsammans 4 600 kr. Totalt ökar den disponibla inkomsten med ungefär 19 000 kr. De höjda boendekostnaderna uppgår till ca 5 400 kr., vilket innebär att den disponibla inkomsten ökar med ca 14 000 kr. under 1991 för denna familj. Hyresgäströrelsen har i en lång rad exempel redovisat sin syn på detta, och den redovisningen visar att de boende i vanliga lägenheter med vanliga inkomster är vinnare på skattereformen. Så till finansieringssystemet. Dagens finansieringssystem har spelat en viktig roll när det gällt att genomföra en social bostadspolitik i vårt land. Det infördes vid ett ränteläge på ungefär 7 % och en garanterad ränta på 3,9 %. Utvecklingen sedan dess har gjort att systemets kraft när det gällt att åstadkomma de olika mål man vill uppnå har avtagit. Den granskning som genomförts visar att neutraliteten i systemet försvagats, att pariteten inte kunnat uppnås och att den fördelningspolitiska träffsäkerheten minskat. Av dessa skäl bedömde regeringen det som nödvändigt att söka genomföra ett nytt finansieringssystem. Den s.k. boendekostnadsutredningens tillsattes. Dess förslag redovisades och remissbehandlades. De olika organ som har med bostadsbyggandet att göra var i stort sett ense om att det var ett bra system. Vissa kritiska synpunkter anfördes framför allt när det gällde kapitalförsörjningen. Inom bostadsdepartementet har dessa frågor bearbetats. Ett förslag som i allt väsentligt bygger på boendekostnadsutredningens principer där problemen med neutraliteten, pariteten och fördelningspolitiken rättats till, där låntagarnas trygghet förbättrats jämfört med utredningens förslag och där kreditmarknadsfrågorna fått en tillfredsställande lösning på grundval av remissinstansernas kritiska synpunkter, lämnas nu till riksdagen. Det är ett stabilt system som skall kunna klara den bostadsförsörjning som vi behöver för 1990-talet och som innebär ett fullföljande av den sociala bostadspolitiken. Systemet förutsätts träda i kraft för nyproduktionen den 1 juli 1992 och för beståndet i övrigt den 1 januari 1993. Hela lånefinansieringen sker på den allmänna lånemarknaden genom olika bostadslåneinstitut. subvention på sina räntekostnader. Egnahemsägare får en skatteminskning med detta belopp av sin ränteutgift, och till de boende i hyreseller bostadsrätt lämnas motsvarande bidrag. Därmed har neutralitetskraven uppfyllts. Övriga ränteutgifter täcks i princip med räntelån och egna betalningar. Den del som faller på egna betalningar kommer för det första året då det nya systemet införts att vara 3,75 % av ursprungsskulden, lika för alla upplåtelseformer. Denna nivå höjs sedan i tre steg så att den för hus som byggs 1995 eller senare kommer att vara 4 %. Återstoden av ränteutgifterna kan sedan täckas genom statligt garanterade räntelån. Dessa påverkar inte de egna betalningarna så länge lånen fortfarande byggs upp, dvs. under de första 15--20 åren av lånetiden. En del av systemets stabilitet är just att skulduppbyggnadsperioden inte får överstiga 20 år. Om realräntan -- marknadsräntan minus inflationen -- är högre än 4--5 % lämnas ett realräntebidrag, lika för alla, för att skydda låntagarna mot alltför stor skulduppbyggnad och för lång lånetid. Hushållens utgifter hålls kvar på i princip den nivå de har inom dagens räntebidragssystem vid den tidpunkt då omläggningen genomförs. december 1992 finns kvar i det nuvarande räntebidragssystemet. Också dessa kommer att erbjudas skattekompenserande räntebidrag, realräntebidrag och kreditgarantier för räntelån. För nyinvesteringar och varaktiga underhållsåtgärder med en livslängd på 30 år ges från den 1 juli 1992 i huvudsak samma villkor som för nybyggnad. Den 1 januari 1991 införs ett investeringsbidrag som kompensation för den höjning av byggmomsen som tidigare beslutats. Detta gäller för permanentbostäder. För att klara övergången till ett nytt system på ett smidigt sätt kommer den övre delen av den s.k. räntebidragstrappan att tas bort den 1 januari 1991. Detta kommer att gälla alla hus för vilka lånen utbetalas efter den 1 januari 1991. Det sänker kostnaden i främst allmännyttans nyproduktion. Herr talman! Det nya finansieringssystemet är en viktig del av genomförandet av en bra bostadspolitik för 1990-talet. Vid de överläggningar som förts inför propositionens överlämnande har överenskommelse nåtts med vänsterpartiet om stöd till det förslag som tas upp i propositionen. Jag hoppas att det skall vara möjligt att nå en än bredare uppslutning bakom de förslag som nu överlämnats till riksdagen när frågan nu diskuteras i riksdagens bostadsutskott.
Herr talman! Det är bra att vi äntligen har fått en hög bostadsproduktion i landet. Men det kan också vara intressant att höra vad bostadsministern tror om prognoserna framöver. Med den kostnadskris som nu hotar är det uppenbart att just den här viktiga höga nivån kommer att brytas. Om man inte kan strypa kostnaderna hjälper det inte med åtgärder för att förhindra t.ex. kontorsbyggnation här i Stockholm. När det sedan gäller effekterna av skattereformen på boendet är det uppenbart att man inte enbart kan räkna på de direkta effekterna. Man måste också räkna på den allmänna effekten på ekonomin som skattereformen åstadkommer. Den inflation vi nu fått, det höga ränteläge som vi har och de indirekta skatterna i flera led gör att effekten blir så mycket större. Det är naturligtvis den som nu avläses i dessa höga krav på ökade hyror. Det är detta som man räknar in. Till detta kommer vad som har hänt i Mellersta Östern. Det finns minst fyra starka skäl som nu pekar på att man borde ompröva den hårda belastning på bostadssektorn som skattereformen innebär. Inte ens jag och vi från centern som har kritiserat förslaget vågade ens gissa att man i dag, när reformen genomförs, skulle ha en kostnadsökning på boendet på över 40 % i förhållande till den dag då utredningsarbetet startade. Sedan en kommentar till det exempel som bostadsministern tog. Man kommer inte alls att få några 19 000 kr. över eller bara en boendekostnadsökning på 5 400 kr. Den kommer att bli mer än dubbelt så stor med det kvadratmeterpris i ökning på hyran som man nu har begärt. Med det kvadratmeterpris i genomsnitt som SABO har begärt skulle det alltså bli 6 000 kr. netto kvar i det exempel som bostadsministern har visat för en tvåbarnsfamilj där två arbetar, för att klara alla andra kostnadsfördyringar som skattereformen åstadkommer på mat, kläder, resor osv. Jag tycker att det är belysande nog att vi har hamnat helt snett ur boendets synvinkel. När det gäller bostadsfinansieringssystemet övervältrar man ännu mer kostnader på de boende.

Herr talman! Bostadsministern berömmer sig för att kostnadsutvecklingen inom byggsektorn har dämpats. Det är till att ha ganska låga ambitioner. Nu är inflationen 10--11 %, och byggkostnaderna för bostäder ökar inte mer än inflationen. Är det något att slå sig för bröstet för och säga att nu ökar bara byggkostnaderna med 10--11 %? Det tycker jag är en låg målsättning. Bättre måste vi väl ha det på det området. När det gäller systemet med räntelån utgår man i propositionen från en rad antaganden som är ganska förgyllda. Jag nämnde nyss inflationen, som är tvåsiffrig på årsbasis. I propositionen utgår man från att den skall vara 6 %. Skulduppskrivningarna får en helt annan profil om man utgår från den ränte och inflationsutveckling som vi just nu upplever. Det finns inget tecken som tyder på att den kommer att dämpas, snarare tvärtom. Det är möjligt att bostadsministern antar att det skall bli en borgerlig regering och att räntan och inflationen därmed skall dämpas, men det var kanske inte riktigt så tänkt. Det vore skräp annars om inte bostadsministern är belåten med sitt eget förslag. Jag har hört dessa tongångar förr, nämligen att det förslag som regeringen har lagt fram är det avgörande och det som skall vara vägledande en lång tid framöver. ROT-programmet försvann ganska snart, för att inte tala om hela den berömmelse som man ägnade sig åt när det gäller den tredje vägens ekonomiska politik -- den är man nu tyst om. År 1988 sade man i valrörelsen att den ekonomiska krisen är avklarad. Vad upplever vi i dag? Jag måste vara försiktig om jag skall bedöma detta förslags varaktighet och de effekter som kommer att bli av det. Det kommer att bli ökade kostnader, framför allt för dem som bor i villa. Slutligen har vi de hyreskrav som har rests. Det var väl att vara utomordentligt blygsam. De siffror som har nämnts ligger mycket högre, på tiodubbelt högre nivå. Det kommer att bli utomordenligt kännbart för det stora flertalet. Det är regeringen som har ansvaret för det.

Herr talman! Bertil Danielsson har levererat en våldsam skrämselpropaganda i dagens debatt. Han försöker skrämma boende i glesbygden med det nya finansieringssystemet. Men, Bertil Danielsson, i systemet är inbyggt en sådan säkerhet att man skall inte behöva komma i den situationen att någon skuldfälla ramlar ner. Tanken är att om värdeutvecklingen på huset är lägre av olika skäl än den skuld man drar på sig skall de bedömningar göras som vi har sagt att kreditgarantinämnden skall utgöra. Det är för att kunna klara ett bostadsbyggande även i glesbygden. Det är naturligtvis viktigt att man åstadkommer möjligheter för ett byggande över hela landet. Men jag tror att det är bättre, Bertil Danielsson, att vara beredd att beskriva detta på det sätt som framgår av propositionen i stället för att försöka gå ut med skrämselpropaganda av olika slag. Bertil Danielsson ägnade en stor del av sitt inlägg till att tala om hur illa det nuvarande bostadsfinansieringssystemet är och hur många fina förslag moderaterna har haft för att försöka åstadkomma en bättre tingens ordning. Låt mig stillsamt erinra om att ni moderater fanns med på olika sätt under sex års tid och att ni hade möjlighet att påverka denna politik. Jag märkte inte så värst mycket av era glänsande förslag i de sammanhangen. Nu har vi presenterat ett förslag som skall göra det möjligt att ha ett stabilt bostadsfinansieringssystem. Det är naturligtvis inte så, Bertil Danielsson, att det systemet endast skulle fungera vid en inflation på 6 %. Systemet har en sådan stabilitet att det har förutsättningar att klara de ekonomiska situationer som vi kan möta på olika sätt. Det är naturligtvis en förutsättning att det är ett stabilt system som vi har anledning att presentera, dvs. ett system som skall kunna bidra till att klara en bra bostadsförsörjning under 1990 Agne Hansson frågade om prognoserna framöver. Bostadsfinansieringssystemet kommer att ge förutsättningar för att bygga de bostäder som vi har behov av. Sedan är det upp till kommunernas planering att göra bedömningarna av hur många bostäder som behövs i skilda sammanhang. Jag har angett att vi har ett behov av bostadsbyggande de närmaste åren på i storleksordningen 50 000 bostäder. Långtidsutredningen säger att mera långsiktigt kan det röra sig om ca 40 000 bostäder. Detta finansieringssystem ger förutsättningarna för att klara detta. Jag blev något förbryllad när Agne Hansson ville föra in även de hyreshöjningar som drabbat svenska folket under årens gång, oavsett om det har skett förändringar av något skattesystem eller ej, och lägga dem till skattereformens påverkan på boendekostnaderna. Så kan man alltså inte göra. Man skall renodla de kostnader som har med skattereformen att göra. Det är också det som SABO har räknat fram i sina grundläggande prognoser, och det är det vi har räknat fram. Det är detta, Agne Hansson, som ligger bakom den stora undersökning som hyresgäströrelsen har genomfört och där man nogsamt har granskat skattereformens effekter för de boende. Om inte Agne Hansson och Bertil Danielsson vill tro på mina siffror och uppgifter, tag till er den undersökning hyresgäströrelsen har gjort! Där kommer ni att kunna utläsa att vinnare på skattereformen står att finna bland vanliga människor i områden med flerfamiljshus. Jag vill gärna betona att det som nu har presenterats är de krav som olika bostadsföretag har på hyreshöjningar. Det är med utgångspunkt i detta man skall diskutera och förhandla. Det är viktigt att understryka att de kostnadsökningar som är en följd av skattereformen skall man självfallet redovisa som en följd av denna, varken mer eller mindre. Jag är övertygad om att de skrämselord som uttalas om skattereformens ohemula effekter kommer att avta. Skattereformens påverkan på boendet kommer att vara sådant att de allra flesta inkomsttagarna får en kraftigt ökad disponibel inkomst sedan skattereformens påverkan på boendekostnaderna har tagits i beaktande.
Herr talman! Bostadsministern tycker att jag ägnar mig åt skrämselpropaganda när jag beskriver hur vi ser på frågan om skulduppskrivningen för villor på landsbygden. Jag tror tyvärr att det är en realitet. Det kommer att mötas av utomordentligt stor misstro och misstänksamhet av dem som skall bygga och bo på landsbygden, eftersom de vet att skulden kommer att öka under 20 år. Att överbrygga detta tror jag är en pedagogisk uppgift som överstiger även bostadsministerns förmåga, tro mig. Den garanti som då skall kunna utlösas är inte gratis. Det blir 0,5 % till på räntan. En särskild nämnd skall nagelfara varje enskilt fall. Det kan inte vara särskilt muntert att veta att man möjligen kan få litet hjälp om det skulle gå riktigt illa. Jag vill göra en liten kommentar till frågan om ökningen av hyreskostnaderna, som kan bli en följd dels av regeringens allmänna politik, dels av skatteomläggningen. Det hjälper inte om man bara redovisar vad reformen ger i hyresökning. Den totala politiken påverkar hela samhället och naturligtvis även hyreshöjningarna. Oavsett hur man redovisar det, tror jag inte att man hjälper dem som får sin hyra höjd med flera hundra kronor i månaden. Det hänger inte på redovisningssystemet, utan den faktiska höjningen. När vi från vårt parti under årens lopp har försökt att försiktigt trappa ned räntebidragen för att på så sätt något minska statens utgifter, har det mötts av mycket stark kritik från socialdemokraterna. I våra förslag har vi haft mycket måttliga höjningar kombinerat med skattesänkningar. Det har då hetat att det är omöjligt med en hyreshöjning på 75 kr. per kvadratmeter och år. Nu är det tydligen opportunt att acceptera detta. Slutligen vill jag säga ytterligare några ord om glesbygds och landsbygdsfrågor. Det kommer nog att bli två marknader när det gäller hus på landsbygden. Den ena marknaden består av de hus som inte har räntelån. De kommer att kunna köpas betydligt billigare än de som har räntelån. Ingen vågar eller kan dra på sig de stora kostnader som det blir fråga om. Det kommer således att uppstå två marknader om det över huvud taget kommer att finnas någon marknad. Jag misstänker att luften totalt går ur den marknaden och vi får en ytterligare inlåsning och minskad rörlighet när det gäller vår bostadspolitik. Det är olyckligt.

Herr talman! Bostadsministern, det är självklart att dessa kostnadsökningar även är orsakade av de indirekta effekter som skattereformen har gett. Skattereformens förmåga att bidra till stabil inflationsutveckling och ett stabilt ränteläge är i mycket hög grad avgörande för hur fördelningsprofilen är lagd i skatteomläggningen och hur mycket kompensatoriska krav de väcker och inte väcker. Ingen kan väl ha undgått att de väcker en rad kompensatoriska effekter. Varifrån tar SABO sin bas för sina krav om det inte har upptäckt den indirekta effekten? SABO är inget företag som skall drivas med vinstintresse. Är det nya bostadsfinansieringssystemet verkligen en garanti för att vi skall kunna klara 40 000 lägenheter? Jag delar Bertil Danielssons oro när det gäller glesbygden. Jag tror att det finns en djup ovilja hos en bred allmänhet att ge sig in i en sådan här skulduppbyggnad. Det är ganska uppenbart att regeringen och bostadsministern nu har lagt fram ett förslag som visar att han inte vill vinna nästa val. Nu släpper han fram en subventioneringsbrasa som kommer att bli förödande för statsfinanserna i detta land om två år. Vad är det för konsekvens, bostadsministern, i att som i år ha en begränsad och skärpt räntetrappa och begränsade RBF-stöd och nu släppa alla slussar fria, ta bort räntetrappan och införa lån och subventioner för ombyggnader av hus som inte är mer än tio år? Vad kommer det att kosta staten om två år? Vad kommer det att få för följder för de boende när statens finanser inte kan klara de stora belastningarna på statsbudgeten? Den sociala bostadspolitiken kommer att bli ännu mer urholkad än vad den är nu. I dag har många inte råd att bo och det finns inte heller bostäder att bo i Jag tror att följande tre mål är mycket viktiga att arbeta för när det gäller 90-talets bostadspolitik. Det gäller för det första billigare bostäder, för det andra bättre boendemiljö och för det tredje ett mer resursbevarande byggande.

Herr talman! Bertil Danielsson säger att förslaget kommer att möta misstro och misstänksamhet. Det kommer naturligtvis att möta misstro och misstänksamhet i den tappning som Bertil Danielsson försöker ge det. Det förslag han söker beskriva när det gäller byggandet på glesbygden är i alla fall inte det förslag som vi har överlämnat till riksdagen i dag. Det är något helt annat, och jag vet inte varifrån Bertil Danielsson har fått det. Bertil Danielsson säger också att det inte är muntert att veta att man får hjälp om det går illa. Det måste väl vara en trygghet att veta att om det skulle bli fråga om industrinedläggning eller annat ien bygd så att det hus man har byggt inte längre får den värdetillväxt man har väntat sig, finns det en säkerhet för den enskilde så att han inte behöver hamna i en skuldfälla. Det måste vara den trygghet som gör att den bild som Bertil Danielsson försöker skapa av systemet inte hör hemma i verkligheten. Vidare säger Bertil Danielsson att moderaterna har mötts av motstånd när de har försökt trappa ned räntebidragen. Det möts naturligtvis med motstånd om man inte försöker sätta in något annat i stället. Ett nytt finansieringssystem måste därför innehålla andra ingredienser om det skall vara möjligt att trappa ned en del av de direkta bidragen. Det finansieringssystem som vi nu har lagt fram och som i allt väsentligt bygger på de principer som boendekostnadsutredningen presenterade har de inslagen. Därför ställde sig hela Boendesverige positivt till utredningsförslaget, alltifrån producenter, beställare av hus, byggherrar och förvaltare till hyresgäströrelsen. Småhusorganisationerna ställde sig också bakom de principer som redovisades i kommitténs förslag. Det fanns en kompakt samstämmighet från Boendesverige bakom detta. Det borde kunna få även Bertil Danielsson och hans parti att inse att det nu presenterade systemet är bra. Agne Hansson resonerade kring skattereformen och dess effekter på boendekostnaderna. Man kan naturligtvis inte ta upp andra effekter än de som har med skattereformen att göra. Ökade boendekostnader som de olika företagen tar ut på annat sätt kommer att finnas oavsett om skattereformer genomförs eller ej. De brukar också stå i överensstämmelse med att folk har fått ökade inkomster under året. Agne Hansson uttalade också sin oro när det gäller glesbygden och finansieringssystemet. Jag vill bara hänvisa till det som jag nyss har sagt med anledning av Bertil Danielssons farhågor. När det gäller att göra en överbryggning mellan ett nu pågående finansieringssystem och det nya systemet har det varit nödvändigt att göra vissa förändringar för att klara bl.a. nyproduktionen under 1991. Då handlar det om att man skall ta bort den övre delen av räntebidragstrappan. Det är alltså en kostnad i storleksordningen 30 miljoner. Det är en åtgärd som främst är tillkommen för att man skall skapa den utjämning och jämlikhet som krävs om allmännyttiga bostadsföretag skall kunna fortsätta med sin bostadsproduktion. För dem som har haft möjlighet att låna upp till det som legat över trappans 125 % har det inte varit något problem tidigare heller. De ombyggnadsregler som är viktiga och nödvändiga samt tioårsunderhållet är en fråga för nyproduktionen år 1991 och åren därefter. Agne Hansson, om det är fråga om tioårsunderhåll så handlar det om kostnader som uppstår först tio år framåt i tiden. Det är egentligen inte något konstigt. Inom ramen för ett nytt finansieringssystem ges alltså de som bor i hyreshus samma möjlighet som de som bor i småhus redan har, nämligen att de kan låna till kostnaderna för underhållet. Sedan får den som äger sitt hus göra avdraget på räntan, medan den som bor på annat sätt får ett motsvarande bidrag. Det är alltså ett led i strävan att skapa en fullständig neutralitet mellan systemen. Jag hoppas som sagt att det, när Agne Hansson och Bertil Danielsson har haft möjlighet att i detalj studera det nya förslaget, skall finnas förutsättningar för att fortsätta diskussionen i en mer konstruktiv anda än den som har redovisats här i dag.

Herr talman! Tack så mycket för det. Det är ingen överdrift att påstå att svenskt föreningsliv och i första hand idrottsröreslen i dag skakas av den skatteomläggning som socialdemokraterna och folkpartiet har genomfört. Runt om i våra föreningar börjar man i dag inse att det är idrottsrörelsen som är en av de stora förlorarna i uppgörelsen om skatterna, detta av den enkla anledningen att föreningar i allmänhet inte kan kompensera sig för skattehöjningarna genom att dra nytta av sänkta inkomstskatter. I stället får svenskt föreningsliv bara vara med och betala notan. Vad vi just nu ser är hur en gigantisk kostnadsövervältring på föreningslivet håller på att genomföras. Det blir, herr talman, full moms på i stort sett alla varor och tjänster för vilka föreningar saknar avdragsrätt -- de är ju i allmänhet inte momsregistrerade och har ingen momsredovisning. På exempelvis hotell och restaurangkostnader är full moms redan införd. Detta gäller också för bensin, vilket i kombination med höjning av bensinskatten och höjda marknadspriser på bensin drabbar idrotten hårt. Vidare blir det, för att ta några ytterligare exempel, full moms på persontrafik med buss och på telefonkostnader. Dessutom fördyras fastighetsskötsel på grund av moms på sotning, sophämtning, el, vatten och avlopp. Skatteomläggningen som drabbar föreningarna innebär vidare att idrottspriser till ett värde av 300 kr. beskattas. Dessutom skall föreningar betala avgifter på ersättningar -- t.ex. på domararvoden -- som uppgår till 1 000 kr. per år. Det kan jämföras med att gränsen i dag är 14 850 kr., dvs. ett halvt basbelopp. Utöver de här mycket stora merkostnaderna kommer den administrativa bördan för föreningarna att växa dramatiskt genom de ökade kraven på föreningarna att lämna kontrolluppgifter, arbetsgivaravgifter och redovisning av sociala avgifter. Herr talman! När ungdomsledare och andra i föreningarna borde få ägna sig åt sitt ledarskap och inte åt byråkrati så lägger samhället de här bördorna på svenskt föreningsliv. Dessutom skapas det en onödig och meningslös administration hos skattemyndigheterna. I tider som borde användas till att effektivisera och minska den offentliga byråkratin så känns det frustrerande att konstatera att det är till administration man vill styra pengarna i stället för till föreningslivets egen verksamhet. Det har gjorts beräkningar som visar att summan av alla de pålagor som svensk idrottsrörelse nu råkar utför uppgår till åtmninstone 500 milj.kr. per år. Det som kan synas som små oansenliga bäckar blir, när de flyter ihop, en gigantisk fors, en fors som hotar att dränka de krafter som så väl behövs inom svensk idrottsrörelse och i svenskt föreningsliv. Inför allt detta står skatteomläggningens ingenjörer uppenbarligen helt kallsinniga. Någon full kompensation för kostnaderna har inte utlovats. Jag är glad över att idrottsministern lyssnar på detta inlägg, även om han kanske inte var förberedd på det. Jag vill också ställa en fråga till honom. Är det meningen att ideell frivilligverksamhet inom föreningslivet skall bära en del av skatteomläggningens kostnader? Någon form av åtgärder har aviserats till budgetpropositionen i januari. Jag vågar påstå att svensk idrottsrörelse med noggrannhet kommer att nagelfara och värdera de förslag till lindringar som regeringen säger sig avse att då lägga fram. Herr talman! Skatteomläggningens effekter har redan till vissa delar slagit igenom. Åtgärder måste därför, menar vi moderater, vidtagas nu. Till att börja med är det orimligt att idrotten ensidigt skall drabbas av momskostnader. Därför anser vi, vilket jag gärna vill skicka med idrottsministern, att man omgående bör utreda möjligheten att registrera ideella och allmännyttiga föreningar i momsregistret och därmed ge dem avdragsrätt för all erlagd moms på varor och tjänster. En utredning skullle snabbt kunna visa om detta är en framkomlig väg för att motverka en del av skatteomläggningens negativa effekter för föreningslivet. Jag har, herr talman, förhoppningar om att regeringen skall kunna medverka till att en sådan utredning snabbt genomförs, eftersom en momsregistrering av föreningslivet till sin natur förmodligen inte strider mot de intentioner som regeringen har haft med skatteomläggningen. Jämförd med de byråkratiska pålagor som skatteomläggningen medför för föreningarna skulle en årlig momsredovisning inte skapa några stora problem i föreningslivet. Däremot skulle en avdragsrätt för erlagd moms innebära betydande besparingar och till en del kunna motverka skattereformens dråpslag mot idrotten. Vi moderater vill, herr talman, snarast möjligt se till så att skatteuppgörelsens effekter inte drabbar idrottsrörelsen. En snabbutredning av momsregistrering är, menar jag därför, ett konstruktivt förslag som om det visar sig genomförbart kommer att få betydande positiva effekter för idrottsföreningarna. Samtidigt vill jag herr talman, understryka att en momsregistrering, om den visar sig genomförbar, inte kompenserar fullt ut för föreningarnas nya avgifter och skatter. Regeringen måste därför snarast visa vad den ytterligare vill göra för att idrotten inte skall behöva bli en strykpojke i skatteomläggningens spår.

Herr talman! Jag vill säga ett par saker med anledning av detta inlägg. Först vill jag beträffande idrottspriser säga att det ganska länge har rått en missuppfattning i debatten om att det skulle innebära en försämring för idrottsrörelsen när idrottspriser över 300 kr. nu skall beskattas. Om man i dagsläget under ett år får priser som uppgår till ett värde som överstiger 600 kr. är man skyldig att skatta för dessa pengar. Nu blir det fråga om 300 kr. per tillfälle. Och eftersom det kan handla om många tävlingstillfällen är detta en påtaglig förbättring ur idrottsrörelsens synpunkt. När det gäller kontrolluppgifter blir det ingen skillnad jämfört med dagsläget. Man är inom idrottsrörelsen även i dagsläget skyldig att lämna kontrolluppgifter för de inkomster som olika utövre eller ledare får. Så till den summa som nämndes, 500 miljoner. Det är riktigt att den summan har redovisats av Riksidrottsförbundet på ett ganska tidigt stadium. Vi har bett om en precisering och bett om ett underlag som riksidrottsstyrelsen skall kunna anse mera säkert än det som lämnats. Vi har ännu inte fått det.

När det sedan gäller frågan om att registrera ideella föreningar för moms vill jag understryka att idrottsrörelsen såg det som en oerhört stor lättnad när man för några år sedan tog bort momsredovisningsskyldigheten för ideella föreningar för sådan verksamhet som inte är skattepliktig. Ideella föreningar är som bekant befriade från skatt, med vissa undantag. Man tyckte att det var utomordentligt värdefullt när det gällde att minska på byråkratin.

Vissa större föreningar vill måhända överväga detta, men för andra föreningar är det fortfarande inte någon större vinst med ett sådant system, eftersom man som sagt saknar inkomster som man skulle kunna dra av momsen mot. Detta är väl en sak som föreningslivet i första hand måste avgöra. Det är naturligtvis i det sammanhanget som man får se vilka avväganden de själva är beredda att göra. Herr talman! Jag hade som sagt inte tänkt gå in i denna debatt, men eftersom det ställdes en rad frågor till mig ville jag ändå göra det. Jag kommer däremot inte att ytterligare delta i debatten.
Herr talman! Jag vill tacka idrottsministern för dessa besked. Det var positivt att höra att idrottsministern i varje fall inte är negativ till momsavdrag för idrottsföreningar. Jag tycker att man kan tolka svaret så. Jag förstår mycket väl att idrottsföreningarna tidigare inte ville ha momsregistering. Men då hade man inte den byråkrati som har uppstått under senare år, inte minst med tanke på effekten av skatteomläggningen. Situationen är en helt annan i dag. Jag ser det idrottsministern nyss sade som en möjlighet att väsentligt förbättra idrottsföreningarnas ekonomi, för det skulle resultatet i dag bli av möjligheten till momsavdrag. Sedan helt kort om de 500 miljonerna. Det är, som idrottsministern helt rätt sade, en ganska osäker siffra. Just nu görs en enkät bland 25 % av landets idrottsföreningar. Det föreligger inga resultat ännu. Det är också korrekt. Ingenting i dag talar emellertid för att siffran blir lägre än 500 miljoner. Man skall inte bli överraskad om den blir betydligt högre. När det gäller kontrolluppgifterna på småbelopp nämnde jag förut inte det värsta av allt, nämligen att idrottsföreningarna i fortsättningen skall skicka in kontrolluppgifter om de betalar startavgifter för sina medlemmar deltar fär i tävlingar, förutsatt att avgifterna överstiger 100 kr. under ett år. Det kommer att skapa oändlig byråkrati. Jag vet idrottsföreningar där man i dag förutser att man får hundratals, kanske tusentals, kontrolluppgifter att sysselsätta sig med. Som helhet: Tack idrottsministern, för svaren på frågorna.

Herr talman! Antalet polisanmälda brott i Sverige uppgick under år 1989 till inte mindre än 1 144 800. Det är en ökning med 58 589 brott, eller 5,4 % från år 1988. Vissa brott har ökat ännu mer. Det kan exempelvis nämnas att antalet rån har ökat med 24,7 %, narkotikabrott med 15,9 %, biltillgrepp med Regeringens kriminalpolitik har otvivelaktigt banat väg för den här utvecklingen. Nedrustningen av polisen, den flitiga användningen av institutet åtalsunderlåtelse, halvtidsfrigivningen, oviljan att sätta in kraftfulla åtgärder mot ungdomsbrottsligheten och den släpphänta narkotikapolitiken är några av de faktorer som varit brottsbefrämjande. Den socialdemokratiska politiken med färre poliser på gatorna och på sina håll nästan tomma kriminalavdelningar har lett till att upptäcktsrisken minskat. Det finns ett stort mörkertal i brottsstatistiken. Den s.k. uppklaringsprocenten ligger nu på en mycket låg nivå. År 1989 klarades i genomsnitt endast 32 % av alla brott upp. När det gäller vissa typer av brott var uppklaringsprocenten ännu lägre. För t.ex. rån var den 18 %, för biltillgrepp En förstärkning av polisens resurser skulle öka upptäcktsrisken och därmed också bestraffningsrisken, vilket i sin tur skulle få en brottsavhållande effekt. Förutsättningen för detta är förstås att de upptäckta brotten verkligen resulterar i en reaktion från samhällets sida. Men det är dåligt bevänt med den saken i dag. De många åtalsunderlåtelserna innebär att en stor mängd brott i vårt land inte resulterar i någon särskild påföljd för de skyldiga. Det är naturligtvis olyckligt, eftersom respekten för lag och rätt då minskar. När det gäller frågan om den s.k halvtidsfrigivningen har regeringen ännu inte lagt fram någon proposition, trots att frågan stötts och blötts i justitiedepartementet ända sedan 1986, då den s.k. fängelsestraffkommittén kom med sitt betänkande. Justitieministern har förklarat sig beredd att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen, men bara under förutsättning att detta inte leder till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Vad det kan bli fråga om är alltså endast en kosmetisk förändring utan verklig effekt på strafftiderna. Vi moderater har år efter år krävt att halvtidsfrigivningen skall avskaffas. Men i motsats till regeringen anser vi att avskaffandet av halvtidsfrigivningen med nödvändighet måste leda till längre fängelsetider för de dömda. Nuvarande regler är rena rama bedrägeriet mot svenska folket. Människor läser i tidningarna att en brottsling dömts till fängelse i t.ex. två år. Men i verkligheten är brottslingen ute i samhället redan efter ett år. Det är ingen bra bild medborgarna får av rättssamhället när de upptäcker detta. I utlandet skrattar man åt oss på den här punkten. ''Hälften kvar'' -- det är vad man skall ha när man har suttit inne den första halvan av straffet! Vi moderater anser att villkorlig frigivning inte skall vara obligatorisk, utan en belöning för gott uppförande som inte bör komma i fråga förrän större delen av straffet avtjänats. Jag sade inledningsvis att regeringen visat ovilja att sätta in kraftfulla åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Med detta menar jag att socialdemokraterna gång på gång röstat ned moderata förslag på det här området. Vi har t.ex. föreslagit att polisen skall ges tillstånd att registrera lagöverträdare under 15 år. Polisen har inte laglig möjlighet till detta i dag. När personer under 15 år begår upprepade brott saknas därför oftast uppgifter om deras tidigare brott, brottskamrater, förhörsledare, föräldrar och kontaktmän. Detta försvårar polisens arbete och minskar möjligheterna till effektiv brottsbekämpning. Herr talman! En stor del av brottsligheten kan härledas till missbruk av narkotika. Många missbrukare begår brott för att kunna finansiera sina narkotikainköp. Inom det här området har regeringens släpphänta kriminalpolitik varit särskilt förödande. Jag vill påstå att 80-talet blev ett förlorat decennium i kampen mot narkotikan. Det hade inte behövt bli så, om regeringen hade lyssnat på dem som tidigt varnade för t.ex. kokainet. Men nu är kokainet här, i full skala. Och i dess spår följer en mängd nya, syntetiskt framställda, centralstimulerande preparat. Som det nu ser ut står vi sannolikt inför en narkotikaboom utan like i svensk historia. Det är därför hög tid att förklara krig mot narkotikan på alla fronter. Narkotikastrafflagen måste ändras, så att den kan användas fullt ut -- alltså även mot missbrukarna. Det är ju de som trots allt är marknadens yttersta förutsättning och i praktiken den enda oersättliga länken i hela kedjan av aktörer inom narkotikahanteringen. Tiden medger inte att jag redogör för alla åtgärder som skulle behövas i det här kriget. Men det står klart att det bl.a. krävs lagändringar även när det gäller straffskalorna. Exempelvis måste livstidsstraff kunna utdömas vid den här typen av brott. Herr talman! Taletiden är slut. Jag vill bara understryka att vi moderater har ett mycket omfattande program när det gäller att få ned brottsligheten. Jag har här bara tagit upp ett fåtal inslag i det programmet.

Herr talman! Försvarspolitiken bör finnas med i en allmänpolitisk debatt. De politiska och militära förändringarna i vår omvärld har gett oss en unik möjlighet att grundligt ompröva vår försvarsorganisation. Vi kan göra det utan att riskera att blottställa oss inför någon potentiell angripare. Hoten mot det svenska samhällets fortbestånd har successivt förändrats. Andra hot än de militära har blivit dominerande. Miljöförstöringen hotar grundvalen för vår existens. Vad skall vi leva av när markförsurningen stoppar tillväxten i skogen och förgiftar livsmedel och vatten med tungmetaller och aluminium eller när Östersjön och Kattegatt producerar sumpgas i stället för fisk och skaldjur? Men vi blir ju färre när ozonskiktet försvinner och hudcancern breder ut sig. Sverige satsar i dag 2,5 % av den s.k. bruttonationalprodukten på militärt försvar, medan våra samlade satsningar på miljöåtgärder ligger på 0,64 % enligt tyska beräkningar. Det finns sannerligen anledning att omprioritera. Vårt militära försvar drar lika stora kostnader som hela vår sjukvård. Behoven inom sjukvården kommer att öka dramatiskt, även om miljöförstöringen hejdas, på grund av att antalet äldre ökar. Dessutom klarar vi inte uppsatta mål när det gäller barnomsorgen. Det kan anses tarvligt att jämföra och att ställa olika nödvändiga samhällsfunktioner mot varandra. Jag gör det inte därför att jag vill försämra vårt försvar utan därför att jag vill förbättra det och därför att jag tror att det går att komma fram till en försvarsorganisation som kan ge oss både nödvändig militär beredskap och kraft gentemot miljöhot och vårdkris. I en miljöpartistisk motion kallar vi den här modellen allmän värntjänst, som motsvarar vad vi tidigare kallade samhällstjänst. I korthet går förslaget ut på att ge alla ungdomar, alltså både pojkar och flickor, en grundläggande försvarsutbildning när de är i 18--20-årsåldern. Utbildningen bör vara i minst sju månader. Därtill kommer repetitionsutbildning. Vissa kortare moment, som grundläggande sjukvård och överlevnadskunskap, skall vara gemensamma för alla. Men sedan specialiserar man sig på några olika områden. Huvudområden bör vara militärtjänst, räddningstjänst, miljövärn, humanvärn, ekotjänst och internationellt bistånd. Militärtjänsten får, liksom nu, vara inriktad på olika specialiteter men skall enligt vad vi föreslagit i andra motioner mera vara inriktad på decentraliserat territorialförsvar och lättrörliga jägarbataljoner. Det skall vara en god beväpning och modern utrustning, men mycket litet av dyrbara stridsfarkoster som pansarfordon och JAS Räddningstjänsten innebär utbildning för förband som kan assistera den ordinarie räddningstjänsten vid stora olyckor både i Sverige och utomlands. Bara som ett exempel vill jag nämna de bränder som vi har upplevt i både Uppsala och Stockholm och som mycket väl utrustade brandkårer inte har klarat av helt enkelt därför att man haft för litet personal. Det finns alltså ett behov av att ha möjligheter att mobilisera extra styrkor. Miljövärnet bör bestå av dels fältarbetsförband som restaurerar sjöar, anlägger våtmarker och sköter naturreservat, dels av arbetslag som arbetar med provtagning och kartläggning av miljösituationen. Humanvärnet utbildar vårdlag som kan tjänstgöra inom vården av barn, äldre och sjuka dels vid olika fredstida arbetstoppar, dels vid kriser och i krig. Ekotjänsten utbildar arbetslag som kan rycka in vid utbyggnad av ekologiskt lantbruk, ekologisk energiteknik och avfallshantering. Den internationella biståndstjänsten bör syfta till beredskapsstyrkor för flyktingmottagande, internationella räddningsstyrkor, lantbruksbistånd och bistånd i ekologisk teknik. Denna allmänna värntjänst är en utveckling av den s.k. allmänna värnplikten, som vi nu har för män. Nuvarande system befinner sig i kris. Även om en riksdagsmajoritet fortfarande säger att värnplikten har en grundläggande betydelse och att den skall bibehållas, blir det en urholkning genom att man förkortar och differentierar utbildningstiden, lägger ned de bästa utbildningsförbanden och förvärrar lärarbristen. Stödet för värnpliktsutbildningen är verbalt men kommer till korta när JAS och pansarfordon skall betalas. Ett företag eller system i kris måste antingen avvecklas eller också utvecklas. Varför inte välja utveckling och marknadsanpassning, som ju blivit så gångbart även inom den offentliga sektorn? Hotbildsmarknaden ser inte ut som den gjorde 1901. Oberoende av om man är pacifist, militarist eller ekologist borde man kunna se det ekonomiskt rationella med att ha en försvarsorganisation som kan göra något nyttigt även i fredstid. En försvarsvän bör kunna se fördelarna med att få en stor och flexibel försvarsorganisation. En sådan innebär möjligheter att hålla en militär beredskap som är lätt att anpassa till en växlande militär hotbild. Fältarbetsförband med olika civila huvuduppgifter kan få viss militär grundutbildning. Om militära hot visar sig besvärligare, kan man sätta in kompletterande utbildning och vapen -- naturligtvis inte JAS-plan och pansarfordon men olika typer av svensktillverkade eller lagerhållna robotar, minor, granatgevär, handeldvapen osv. Herr talman! Ett försvar av här skisserat slag ger den bästa folkliga förankringen och innebär, tror jag, den bästa anpassningen till våra naturliga förutsättningar -- ett litet folk med stort territorium. Det handlar inte om en efterapning av stormakternas militärmakt men heller inte av Vietnams eller Afghanistans gerillakrig. Det jag föreslår är något som bör vara militärt avskräckande för en stormakt genom sin oberäknelighet och sin folkliga förankring. Samtidigt ger det kraft att möta de stora hoten mot vår miljö och vår inre solidaritet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ändra i lagen om anställningsskydd så att koncerner har ett större ansvar för personal vid nedläggningar och förändringar av verksamhet. Frågan är ställd mot bakgrund av vad som förekommit i samband med att en ICA-butik i Jag har erfarit att denna händelse är föremål för tvist mellan berörda parter. Jag kan därför självfallet inte uttala mig närmare om denna händelse. Frågor rörande anställningsskydd inom koncerner inrymmer flera komplicerade frågeställningar som har varit föremål för behandling i samband med såväl den tidigare som den nuvarande anställningsskyddslagen. Det har då inte ansetts lämpligt att lagstifta i vidare mån än regeln att en arbetstagare som har bytt anställning får tillgodoräkna sig tiden i den förra anställningen om arbetsgivarna vid anställningsbytet tillhör samma koncern. I övrigt har det ansetts lämpligt att överlämna till parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal lösa de skiftande problem som i detta sammanhang kan uppkomma. I arbetsmarknadsdepartementet pågår för närvarande planering av en översyn av den framtida arbetsrätten. Inom ramen för den översynen kommer arbetsrättsliga koncernfrågor att beröras. Därför är jag inte nu beredd att föreslå några ändringar i dessa hänseenden.
Herr talman! När Borlänge kommun olyckligtvis var med och planerade ett affärscentrum uppstod problem. Butikerna i det gamla centret flyttade över till det nya. För ICAs del blev det en ny butik, men personalen blev över. Man valde och vrakade medan personalen i den gamla butiken blev arbetslös, vilket har rört upp fackliga känslor inte minst i Borlänge med omgivning. Det här ställer återigen bolagiseringsfrågan inom industrin i blixtbelysning: Skall man ha företräde till ett arbete när man är anställd inom samma koncern? Vi behöver inte tvista om vad som har hänt i detta fall, utan frågan gäller om regeringen vill täppa till den möjlighet som ICA har använt sig av -- att man inte behöver ta över personalen från den gamla butiken ICA Brage till ICA Max, utan kunde välja och vraka. Det är ju den luckan i lagen som man har utnyttjat! Det hjälper inte att ICAs centrala organisation säger att man skall anställa dessa människor och kanske ge besked om vilka arbeten de får. Det här är upprörande och försvagar hela tiden fackets position. Det svar som arbetsmarknadsministern nu ger återspeglar väl inte regeringens syn på denna fråga? Jag tycker att det borde vara självklart att det skulle finnas ett bredare arbetsgivaransvar som man kunde teckna avtal om. Om man bara säger att det är arbetsmarknadens parter som skall klara ut dessa problem, blir det ju faktiskt ganska svårt för dem att hävda detta. Därför blir min följdfråga: Är det Mona Sahlins uppfattning att man bör ha ett bredare arbetsgivaransvar?
Herr talman! I slutet av mitt svar anger jag att vi kommer att börja med en översyn av den framtida arbetsrätten. Jag säger också att arbetsrättsliga koncernfrågor kommer att beröras. Därför betonade jag också att jag inte nu är beredd att föreslå eller ange någon typ av ändringar. Sedan många år tillbaka är jag mycket medveten om de problem som Lars-Ove Hagberg tar upp i sin fråga. Man kan i och för sig ha en diskussion med olika utgångspunkter huruvida ICA verkligen är att räkna som en koncern i det här fallet. Jag lämnar den diskussionen åt sidan. Jag vill uttrycka stor förståelse för att det kan tyckas mycket svårförståeligt och orättvist om arbetstagare på en och samma arbetsplats inte har gemensam turordningskrets, som det heter, i sådana fall där verksamhet delas upp i flera bolag. Jag vill också ta upp den andra sidan av problemet. Det kan finnas motstridiga arbetstagarintressen i de olika bolagen. Det kan inte utan vidare förutsättas att redan anställda i koncernbolag anser det vara riktigt att ett nyförvärvat bolag och dess företags personal kommer att gå före i turordningskretsen. Jag vill bara ange att jag inser problemen och kommer att verka för att denna översyn kommer att bidra till förändringar, men jag vill också med dessa två exempel visa att frågan kanske är lite mer komplicerad än vad Lars-Ove Hagberg lät antyda.
Herr talman! Det komplicerade i denna fråga skulle i så fall vara att ICA -- som jag betraktar som en koncern i detta fall -- t.ex. lägger ner en butik på ett ställe och öppnar på ett annat. Det som är anmärkningsvärt är att man kan rata en arbetstagare och välja en annan. Jag vet att man inte kan skriva entydiga lagar, men regeringen borde ändå i ett förändringsarbete utgå ifrån att fastslå att denna typ av anställningskydd måste personalen ha. Arbetar man inom en koncern skall man inte kunna bli sparkad därför att den gamla butiken ersätts av en ny. Jag tycker att det är upprörande att det finns en sådan lucka i lagstiftningen! Sedan inser jag att andra fall kan uppstå som är möjliga att åtgärda med hjälp av lagstiftningen. En sådan här typ av anställningsskydd måste på något sätt skrivas in i lagen.
Herr talman! Utan att gå in mer på detta exempel vill jag bara uttrycka att utgångspunkten för min och regeringens del när vi diskuterar den framtida arbetsrätten är att vi självfallet skall stärka löntagarens inflytande och inte försvaga det.
Herr talman! Om jag får tolka arbetsmarknadsministerns svar välvilligt kanske man kan säga att hon t.o.m. instämmer med mig i att ICA har det moraliska ansvaret gentemot sin arbetskraft. Egentligen borde det vara någon som tog hand om problemen och inte uppträdde på detta sätt. Jag kan aldrig tänka mig att lagens intentioner har varit att man skall kunna bete sig på det här sättet, utan lagen skulle skydda de anställda och man skulle inte kunna utnyttja den så här. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern håller med mig om det.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat civilministern på vilka grunder regeringen beslöt att inställa tillsättningen av chefstjänsten vid den regionala arbetslivsfonden i Värmlands län för att leta upp en kvinna och om det är regeringens uppfattning att kvinnor respektive män skall ha företräde vid tillsättningen av vissa tjänster samt på vilket sätt regeringen anser att ett dylikt förfarande främjar jämställdhet. Vidare påstår Gullan Lindblad att hon försökt förmå såväl jämställdhetsministern som arbetsmarknadsministern att förklara principerna för tillsättningen, men att de bara hänvisat till varandra. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag avser inte att gå in i en diskussion om detaljer i det enskilda fall som Gullan Lindblad nämner och beträffande vilket regeringen redan fattat beslut. Jag vill först erinra om föreskriften i regeringsformens 11 kap. 9 § om att vid tillsättning av statlig tjänst avseende skall fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Såsom framgår av paragrafens ordalydelse finns utrymme att beakta andra sakliga grunder än sådana som kan hänföras till förtjänst och skicklighet. Det allmänna intresset att främja jämställdhet mellan kvinnor och män har i praxis godtagits som en saklig grund enligt regeringsformen. Det regeringsärende som Gullan Lindblad nämner innebär inte något avsteg från regeringens hittillsvarande praxis när det gäller att tillsätta chefstjänster. Underlag för regeringens ställningstagande inhämtas under ärendets beredning. När tillräckligt underlag föreligger beslutar regeringen och tar då hänsyn till de faktorer som är relevanta i ärendet. Så har också skett i detta ärende och jag är övertygad om att vi har funnit en mycket duglig person, en kvinna, till detta viktiga arbete. Slutligen har varken jämställdhetsministern eller jag själv haft någon kontakt med Gullan Lindblad när det gäller den ifrågavarande tillsättningen.
Herr talman! Tack för svaret, fru arbetsmarknadsminister. Det faller ingen skugga på kvinnan som har tillträtt den aktuella tjänsten. Det är en kompetent person. Det är inte det frågan gäller. Det är faktiskt så att såväl arbetsmarknadsministern som jämställdhetsministern, som ju bor i mitt eget län, har haft upprepade tillfällen att träda fram och förklara principerna i det här ärendet. En grupp kvinnor vid länsarbetsnämnden har också skrivit ett brev. De har förgäves väntat på svar. Men nog om detta. Tillvägagångssättet i det här tjänstetillsättningsärendet har upprört många i mitt län. Det gäller allmänheten och det gäller partiföreträdare såväl från vänster som från höger, inte minst från arbetsmarknadsministerns eget parti. Man tycker att det är anmärkningsvärt att en man fått tjänsten i fråga, men att regeringen agerat för att en kvinna, som inte ens har sökt tjänsten eller förklarat sig intresserad av den inom stipulerad tid, skulle få den. Jag, och många med mig, anser att detta är något av en rättssäkerhetsfråga. Om det här är det vanliga tillvägagångssättet så har alla som söker statliga tjänster all anledning att vara oroliga.

Det är ju detta den här frågan handlar om.
Herr talman! För det första vill jag påpeka att jag har svarat de kvinnor som har skrivit till mig och som Gullan Lindblad talar om. Jag vill verkligen understryka att man inom alla typer av anställningar, både i privat och offentlig tjänst, kan uttala en allmän inställning att det är viktigt att man anstränger sig för att få fler kvinnor eller fler män beroende på vilket kön som är underrepresenterat. Detta är ingen ny praxis, utan det är en gammal praxis som regeringen likväl som många andra arbetsgivare har att hantera. Ett exempel är, som jag nämnde, att det är saklig grund att sträva efter att främja jämställdhet mellan könen. Det betyder också att aktivt medverka till att det uppstår en mer jämställd situation när man t.ex. tillsätter den här typen av tjänster. Det står ju också i jämställdhetslagen att varje arbetsgivare skall verka för att lediga anställningar söks av båda könen. Jag vill bara understryka att till de här chefstjänsterna så var det ungefär 20 % kvinnor som sökte, men det var mycket ojämt fördelat över landet. Det var fler kvinnor i storstadslänen och färre i de mindre länen. Regeringen hade som ambition att, på detta för kvinnorna så viktiga område som arbetsliv och arbetslivsförnyelse, få en någorlunda jämn spridning mellan de manliga och kvinnliga cheferna. Jag vill understryka att detta beslut icke är ett frångående av praxis. Det understryker bara att regeringen tar praxis och strävan att få ett mer jämställt arbetsliv på allvar.
Herr talman! Eftersom jag är ordförande för ett kvinnoförbund så ligger det naturligtvis i mitt intresse att vi får en så jämställd fördelning av tjänster som möjligt på olika områden. Men enligt mitt förmenande får det inte gå till så här. Vi kvinnor skall inte kvoteras fram för att få vissa tjänster. Om det är jämbördiga sökande till en tjänst så tycker jag att man helt naturligt kan välja kvinnan om det övervägande antalet anställda inom det området är män och vice versa. Men i detta fall gällde det själva förfaringssättet, att ansökningstiden var utgången och att det inte fanns någon medsökande. Personen i fråga hade alltså fått tjänsten och sedan får vederbörande höra att han är desavouerad för att han har fel kön. Anser verkligen regeringen att detta är att främja jämställdheten? Jag anser det inte. Jag vill påstå att en majoritet av kvinnorna i mitt län icke anser det.
Herr talman! Jag vill understryka att ett ärende har en hel beredningsgång innan det är färdigt, detta inkluderar även tillsättandet av de här chefstjänsterna inom arbetslivsfonden. Det var ingen som hade fått tjänsten och som sedan plötsligt inte fick den. Här handlar det om att regeringen tog ett ansvar för att helheten, dvs. det totala antalet chefer inom arbetslivsfonden, skulle få en större andel kvinnor än vad den från början hade fått. Det var det som låg i beredningsarbetet, och jag har genom den här beskrivningen visat att varje ansvarsfull arbetsgivare måste, om man vill uppnå en mer jämställd arbetsmarknad, anstränga sig å det yttersta för att få den helhet som någorlunda motsvarar de mål vi sätter upp -- att dessa nya mycket framåtsyftande verksamheter som arbetslivsfonden är en del av, också skall få en jämnare könsfördelning än vad som annars hade varit fallet. I det underlaget ingick att leta dugliga kvinnor -- icke kvotera in dem för att de är kvinnor utan för att de är dugliga kvinnor. Det anser jag att de totalt sju kvinnor som i dag finns inom arbetslivsfonden är.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att de är dugliga. Men för det första tror jag att de skulle ha varit med och sökt och inte blivit uppplockade. För det andra tror jag att de hade tyckt att det hade varit roligare om tillvägagångssättet hade varit det som allmänheten uppfattar som ett rättssäkert förfarande. Men jag upprepar min fråga: Kommer vederbörande statliga myndighet i fortsättningen att ange i platsannonser att sedvanliga meriter inte räknas om det inte blivit tillräckligt antal sökande av rätt kön? Kommer det att vara så att en person villkorslöst skall få tjänsten om han eller hon tillhör det underrepresenterade könet? Det handlar ju om villkorslösheten.
Herr talman! Får jag bara intill tjatighetens gräns upprepa att regeringen med det här beslutet icke har frångått någonting utan vidhåller en praxis som har varit gällande och som jag hoppas skall fortsätta vara gällande, nämligen detta att strävan att främja jämställdheten mellan könen också är en aktiv strävan som är praxis när man tillsätter tjänster. Så har också varit fallet när det gäller arbetslivsfonden. Det är inte ett frångående av någonting utan ett vidhållande att också jämställdheten är en aspekt som det åligger alla arbetsgivare att aktivt främja, så ock regeringen.
Herr talman! Jag blir inte lugnad av detta. Jag tycker att det är ännu mera anmärkningsvärt att man förfar på det här sättet. Att en människa som de facto har ansett sig vara anställd helt enkelt blir desavouerad därför att han är av fel kön. Jag tror inte att vare sig kvinnor eller män i detta land är betjänta av den sortens jämställdhetspolitik. Jag anser att regeringen i denna fråga liksom i så många andra faktiskt inte är i takt med folket.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om de krav som AMS har ställt upp för att baltiska ungdomar skall komma till Sverige och praktisera ligger i linje med en allmän och klart uttalat vilja att från svensk sida på alla sätt hjälpa de baltiska republikerna att byggas upp och utvecklas. Jag förmodar att frågan har ställts utifrån de uppgifter som gavs i ett Eko-inslag i torsdags och som grundar sig på en rad missförstånd. Regeringen uppdrog i juni 1990 åt AMS och statens invandrarverk att verka för att personer från de baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen skulle få tillfälle till praktikanttjänstgöring i Sverige. Som underlag för arbetet fanns en rapport utarbetad av en expertgrupp under arbetsmarknadsdepartementet samt en kompletterande promemoria som tillkommit efter ett interdepartementalt samråd. Uppdraget resulterade i att statens invandrarverk genom beslut den 10 september 1990 bemyndigade det svenska generalkonsulatet i Leningrad att bevilja uppehålls och arbetstillstånd för praktikanter från de baltiska republikerna under vissa förutsättningar. Till skillnad från annan tillståndsgivning bygger verksamheten på initiativ från enskilda personer, föreningar, företag och offentliga institutioner. Den svenska tillståndsmyndigheten gör alltså ingen arbetsmarknadsprövning utan bedömer de olika praktikantprojekten utifrån syftet att de skall bli ett bidrag till den sociala, kulturella eller ekonomiska utvecklingen i praktikantens hemland. Verksamheten är alltså inte avsedd att fylla vakanser på den svenska arbetsmarknaden. Skall hjälpen eller biståndet till de baltiska republikerna ha något värde, måste det vara fråga om väl utarbetade praktikantprojekt, som ger praktikanten ett yrkesmässigt och utbildningsmässigt utbyte. Denna utgångspunkt för tillståndsgivningen ligger således helt i linje med de uttalanden som den svenska regeringen har gjort när det gäller vår önskan att bidra till de baltiska republikernas uppbyggnad. Att genom krav på marknadsmässig lön, bostad och vissa språkkunskaper säkerställa att praktikanten får en dräglig tillvaro här i landet är en självklarhet inte bara i denna verksamhet utan också i all annan tillståndsgivning enligt de riktlinjer som riksdagen tidigare antagit. Några onödiga hinder ställs alltså inte upp. Däremot har vi gentemot de baltiska republikerna ett ansvar för att bara personer med vilja att bygga upp sitt hemland kommer hit. Detta kan vi endast göra genom en seriös och genomtänkt tillståndsgivning. Jag anser att både AMS och invandrarverket har hanterat den här frågan på ett föredömligt snabbt och smidigt sätt. Ett sextiotal ansökningar har redan beviljats. Ett trettiotal ungdomar från de baltiska republikerna är redan i Sverige och i gång med sin praktiktjänstgöring.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Ja, det var Ekot i torsdags som upprörde mig. Jag har nämligen följt denna fråga med stort intresse alltsedan statsministern i mars tillkännagav sin regeringsförklaring. Det var en mycket god idé och ett led i det arbete som vi så starkt känner för i Sverige, nämligen det som går ut på att hjälpa våra grannar på andra sidan Östersjön att bygga upp sina länder. Fru statsrådets svar lugnade mig, och jag gladde mig åt att ett sextiotal ansökningar har kommit och att ett trettiotal ungdomar är på väg hit. Det tycker jag är bra. Jag har erfarenhet från mer okonventionella utbyten. Jag är från Öland, och dit kommer t.ex. fiskarungdomar från Estland för att praktisera ett tag. Även inom jordbruket har vi ett visst utbyte. Jag kunde emellertid när jag lyssnade på statsministern förstå att det nu skulle bli fråga om ett större utbyte, ett brett kontaktnät. Jag föreställer mig att detta skall byggas upp systematiskt. Initiativet skall självfallet komma från enskilda, men det kanske leder till att inte alla nås av informationen och att det kanske blir nödvändigt att ha väldigt gott om kontakter för att kunna göra dessa ansökningar. Det är klart att verksamheten skall vara rigoröst kontrollerad, att den skall vara seriös och att det inte bara skall vara de som vill komma ifrån besvärliga förhållanden i Baltikum som kommer hit. Av arbetsmarknadsdepartementets krav kan jag hålla med om att arbetstillståndet skall vara klart, men jag tycker att de andra kraven är mycket mycket stränga. Man skall från Estland, Lettland eller Litauen ha ordnat bostad, man skall uppfylla vissa krav när det gäller språket, och man skall dessutom ha etablerat kontakter med svenska organisationer och ungdomsrörelser för att vistelsen här skall bli så bra som möjligt.
Herr talman! Det är bra att vi här i riksdagen är överens om att uppgifterna i massmedia inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det kan man få uppleva mer än en gång. Beslutet om att ge de baltiska ungdomarna möjlighet att komma hit fattades strax före sommaren. Redan nu kan vi konstatera att det finns ett antal baltiska ungdomar här och att ännu fler är på väg. Jag tror att vi skall understryka att detta är en början. Detta är ett projekt som kommer att hitta sina former ännu mer ju fler kontakter som uppstår, ju fler arbetsgivare som uppmärksammar den här verksamheten och ju fler exempel vi får på hur man hanterar detta och vilka problem man möter. Jag hoppas därför att det vi ser nu inte är det slutliga, utan början på ett projekt som också jag tror väldigt varmt på som ett sätt för oss att göra mycket för att hjälpa de baltiska staterna att utveckla sitt näringsliv och sin arbetsmarknad. Jag vill också angående kraven på bostad understryka att ungdomarna inte behöver sitta i Lettland och leta efter en bostad här, utan det åligger arbetsgivaren, den som vill ta emot praktikanterna, att också hitta en bostad i samband med att han erbjuder dessa människor att komma till Sverige. Också jag inser att det skulle vara oerhört svårt att från Baltikum behöva leta rätt på en bostad här. Men detta är alltså inte fallet. Jag tror att det här är ett smidigt och enkelt sätt för ungdomar från Baltikum att komma hit, och jag är övertygad om att ännu fler ungdomar kommer hit nästa sommar. Jag tror alltså att Marianne Jönsson och jag är helt överens om att detta är något som vi kan göra från Sveriges sida för att hjälpa Baltikum.
Herr talman! Det är klart att det finns en otålighet, eftersom behoven är så oändliga. Man tycker att projektet skulle skyndas på. Det är som jag ser det inte bara inom näringslivet som praktiken behövs, utan de baltiska staterna behöver också bygga upp sin förvaltning; stat, kommun och landsting behöver ordna praktikplatser. Det är i detta sammanhang som jag menar att det skulle behövas någon form av styrgrupp, eftersom också svenska ungdomar har behov av praktikplatser; det blir alltså även fråga om en annan kategori. Jag frågar därför fru statsrådet en gång till: Skulle det inte behövas någon form av styrgrupp?
Herr talman! Det är väl inte alltid som denna typ av grupper underlättar i sådana här sammanhang. Jag lovar emellertid att jag mycket noga skall följa utvecklingen av detta -- det gör också jag redan i dag -- inte minst utifrån det behov som finns i de baltiska staterna av att lära sig förvaltning. De baltiska republikerna har också uttryckt ett mycket starkt önskemål om att få ta del av detta projekt, eftersom de på detta område har mycket att hämta av oss i Sverige. Jag lovar att mycket nära studera hur pass aktiva och medverkande myndigheter, kommuner och landsting i Sverige är och se om vi kan göra mer för att skynda på processen.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

De tvingas ut för att tigga. Detta säger också något om den förfärande sociala situation som råder i många av dessa länder. För att undanröja dessa problem har dödspatruller, där poliser ingår, börjat rensa gatorna. Man för bort dessa barn. Sedan hittas de dödade, torterade eller lemlästade, på olika ställen i städerna. Bara under förra året hittades 457 barn döda som hade mördats av dödspatrullerna. Det är bra att FN har genomfört toppkonferensen om barn. Det var mycket viktigt. Men en annan viktig sak, som utrikesministern också nämner, är att man nu måste se till att de som ratificerat och godkänt barnkonventionen också lever upp till den. Det är ett mycket viktigt arbete. Jag utgår ifrån att Sverige i fortsättningen kommer att vara mycket vaksamt och bevaka de olika länderna. Jag håller med utrikesministern om att någon protest inte behövs just nu. Efter det att jag ställde min fråga har man vidtagit vissa åtgärder, men vi måste kontrollera dessa länder. Det finns så många exempel i historien, där man har skrivit under konventioner men sedan åkt hem och fortsatt att bryta mot bestämmelserna.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

Herr talman! Jag är också medveten om att detta naturligtvis inte sker bara i Latinamerika. Men problemet är mest markant och har fått mer uppmärksamhet i Latinamerika. Vi kunde t.ex. i går se ett TV-program om Thailand och hur man där behandlar barnen. Svenska medborgare framstod inte i så väldigt bra dager. Detta är väl också någonting som vi måste återkomma till och ta itu med så småningom.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. En folkstorm i dag innebär tyvärr alltför ofta en glömska i morgon. Därför är det viktigt att man för den här frågan vidare till FN-nivå och håller liv i den. Jag tror personligen inte att denna situation är unik. Det är bara 30 år sedan vi i Sverige hade missförhållanden, som inte var så grova men som ändå var mycket anmärkningsvärda. Jag började som barnläkare just när dessa frågor fördes på tal. Jag har fått uppleva det positiva i att det går att göra något åt situationen. I somras var jag i ett Medelhavsland och funderade över var de handikappade barnen fanns. Jag fick då uppgift om att det rådde stora missförhållanden även där på institutionerna. Man har tagit itu med gatubarnen, man har tittat på barnarbete och man har tittat på prostitution bland barn. För mig känns det naturligt att man nu går vidare och tar ett rejält tag för de glömda barnen på institutionerna.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag vill precis som Ingrid Ronne-Björkqvist säga att den situation som råder i Rumänien naturligtvis går att ändra så att även de barnen kan få samma rättigheter som alla andra barn. Jag tycker att det är positivt att det sedan jag ställde min fråga har hänt mycket när det gäller solidaritetsaktioner från svenska folkets sida. Jag tycker också att det är bra att statsministern har skrivit till den rumänska presidenten och påtalat detta och erbjudit vissa ytterligare hjälpinsatser. Vad jag förstår råder det inte så stor brist på pengar i nuläget.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

Jag tror att det skulle vara bra för att snabbt ändra attityder. I första hand skulle det gälla den vårdpersonal i Rumänien som har en annan attityd på grund av en regims hänsynslöshet. Man skulle även kunna skicka svensk personal till Rumänien.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min fråga. Det var chockerande bilder som mötte oss i alla svenska vardagsrum för inte så många dagar sedan. Jag tror att många minns dessa bilder av barn i burar, eller vad jag skulle vilja kalla för dödens väntrum i källaren. Vi har sett ett skrämmande exempel på den värsta formen av styre under, vad man har kallat, socialistrepubliken Rumäniens envåldshärskare Jag tror att alla har trott, liksom jag, att den nya ledningen i Rumänien skulle göra rent hus med de gamla oförrätterna. Men tyvärr visar det sig att så inte verkar vara fallet. Det är glädjande att regeringen har hanterat denna fråga på ett bra sätt och agerat snabbt. Men det finns frågetecken inför framtiden. Denna situation för barnen på barnhemmen i Rumänien riskerar att vara endast en del av ett fortfarande delvis omänskligt system i Rumänien. Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att försäkra sig om att det inte ser ut på liknande sätt på andra områden i Rumänien? Vi moderater har länge krävt att en större andel av biståndet skall gå via frivilligorganisationerna. I det här fallet har regeringen agerat på ett mycket bra sätt när dessa organisationer har fått bidrag. Frågan är om regeringen har för avsikt att ändra inriktningen även på andra områden vad gäller att ge frivilligorganisationerna ett större stöd. Känner statsrådet till att i den här kammaren finns representanter från ett parti som har besökt Rumänien hela sex gånger sedan 1978? Det är mer än vad man har gjort vad gäller något annat utomnordiskt land. Jag misstänker att statsrådet delar min undran när det gäller om vänsterpartiet -- som det handlar om -- har haft både skygglappar och hörselskydd under besöken.